Herr talman! Birger Schlaug påstod att vi i centerpartiet gynnade en viss grupp. Han sade inte vilken, men jag förstod vilken grupp han menade, nämligen jordbrukarna. Jag vill hävda bestämt att vi i centerpartiet inte gynnar någon särskild grupp. Däremot gynnar vi med våra förslag miljövänlig teknik och små företag och de grupper av människor som kan behöva samhällets hjälp. Samhället behöver faktiskt alla! Men jag vill klart deklarera att vi anser att Sverige behöver ett eget jordbruk. I dag är det faktiskt bara jordbruket som näring som har miljöavgifter. Vi har ställt oss bakom dessa avgifter och också höjningarna av dem, som beslutades i våras. Om vi följer miljöpartiets förslag och höjer miljöavgifterna för jordbruket med 6 miljarder kronor kommer man att ta ut dubbelt så mycket från jordbrukarna som de i dag har i nettoinkomster. Då kommer man att slå ut jordbruket. Vi kan höja avgifterna väldigt mycket om vi inte vill ha något jordbruk kvar. Men en bra jordbrukspolitik går, anser jag, ut på att vi skall ha kvar ett livskraftigt jordbruk — men miljövänligt. Sedan vill jag säga, att handelsgödsel inte är något gift. Det kan man inte kalla det för! Jag vill ta upp en fråga till, nämligen medlemskap i EG. Centerpartiet har klart deklarerat att vi inte anser att Sverige kan bli medlem i EG. På den här punkten är det precis som tidigare: Birger Schlaug läser och hör det han vill läsa och höra och ingenting annat — eller också läser han för litet. Vi har klart deklarerat denna vår uppfattning både här i riksdagen och i artiklar. Däremot tycker vi att det är mycket viktigt att se till att småföretag här i landet, som gör produkter som innebär att andra länder kan använda sig av miljövänlig teknik, har tillstånd att sälja de produkterna, att de har transporttillstånd och att de har möjlighet att träffa handelsavtal inom Europa. Att åstadkomma samordning inom Europa och påverka varandra i en bra miljövänlig riktning kan väl inte vara någonting som en människa som ser till världens bästa kan tycka är fel på något sätt — utan det är faktiskt nödvändigt: Vi lever inte i en isolerad värld och vi vill inte göra det heller. Vill vi gynna miljövänlig teknik och medverka till att den införs någon annanstans i världen, då måste vi faktiskt ha handelsavtal — jag hoppas således att vi slipper åtminstone det påhoppet i framtiden!

Herr talman! Bo Lundgren tog upp det som jag frågade om tidigare, nämligen hur man kan få in lika mycket pengar om den formella ekonomin minskar med 25 Ze. Jag fick ingen fråga på den punkten, så jag instämmer gärna i det han sade. Birger Schlaug säger att jag angrep miljöpartiet hårt för matmomsen. Nej, det tycker jag inte att jag gjorde. Detta får inte Birger Schlaug ta som något hårt angrepp. Jag efterlyste en redovisning av miljöpartiets förslag: På vad skulle momsen sänkas och på vad skulle den höjas, och vad blir de ekonomiska konsekvenserna för en tvåbarnsfamilj? Det var de frågorna jag ställde. Miljöpartiet har gett besked på ett par punkter och exempelvis sagt att på nötkött som är obearbetat — jag antar att det får vara styckat — skall det vara sänkt moms men inte på fläskkött. Det innebär att man får sänkt moms på oxfilé och annat helt nötkött, medan man för fläskkorv, falukorv, blodkorv, blodpudding och annat som är fläskprodukter eller bearbetade produkter inte får någon sänkning av momsen. Jag tycker att Birger Schlaug skall förklara för oss hur detta kan hjälpa barnfamiljer och låginkomsttagare. Förstod jag Birger Schlaug rätt skall man inte förnya bilparken och inte heller köksmaskinerna därför att det drar energi och förbrukar råvaror. Jag hoppas — om det nu blir så — att vi kan få över så mycket att vi kan förstärka brandkåren och ambulansen, så att vi kan klara av olycksfall och bränder som inträffar i en framtid med anledning av miljöpartiets förslag, om de genomförs. Det är självklart att man måste investera sig ur dessa problem om man inte skall förbjuda bilkörning helt! Jag vill också fråga: Skall vi ha ett generellt investeringsförbud för miljövårdsåtgärder? Alla investeringar drar ju resurser, och investeringarna på miljöområdet kan vara ganska omfattande!
Herr talman! Jag vill säga till Kjell Johansson att jag inte ställer upp på denna debattnivå. Var och en kan läsa i protokollet vad jag sade och sedan vad Kjell Johansson påstod att jag sade. Till Görel Thurdin vill jag säga: Jag tycker att det är mycket som är bra i centerns skattepolitik. Principerna har sina fördelar. Men ni glömmer detta med konstkväve och bekämpningsmedel. Ni accepterar 10 26, som är den aktuella siffran, men för att man skall kunna styra över till ett miljövänligt jordbruk handlar det om att lägga på 200-300 96, och det blir inte 6 miljarder kronor, som Görel Thurdin säger, utan 3 miljarder kronor. Den 4 maj ställde ni er i Sveriges riksdag bakom harmonisering till EG. Det innebär anpassning utan inflytande. Det är nästan värre än medlemskap! Görel Thurdin målar också upp en märklig bild av miljöpartiets handelspolitik och säger att vi vill isolera Sverige. Inte alls! Vi vill självfallet ha kvar frihandelsavtalet med EG. Men ett stort fel med EG är att man skall sätta upp taggtråd, bildligt talat, mot u-världen, och det ställer vi aldrig upp på. Jag vill för Bo Lundgren först och främst klargöra sjukvården. Var det inte moderaterna i Värmlands landsting som ställde sig bakom sex timmars arbetsdag i sjukvården för att få bättre arbetsmiljö och för att få fler människor att arbeta? Jag bara frågar. Jag tror att det var så. Vi i miljöpartiet de gröna vill sänka skatter och avgifter på arbete med totalt 23 miljarder kronor, 18 miljarder i arbetsgivaravgifter och 5 miljarder i inkomstskatter som skall gynna låginkomsttagarna. Bo Lundgren, vi vill sänka arbetsgivaravgifterna i glesbygden med 25 26, och vi vill sänka skatterna med 25 26 inom vårdsektorn. Det är för att vi tar hänsyn till just det Bo Lundgren har talat om. Kjell Johansson var i vanlig ordning inne på basmaten. Jag hinner inte i detalj gå in på ämnet, men jag skall ta upp en sak som Kjell Johansson kan tänka på i natt när han kommer hem. Tycker Kjell Johansson att sälarna skall leva? Skall havet överleva? I sådana fall skall Kjell Johansson koppla det till miljöpartiets sätt att se på basmat. Om haven skall leva och sälarna skall leva, bör vi minska fläskproduktionen och i stället ha nötkreatur. Kjell Johansson kan tänka på varför, men det finns en rak och ekologisk linje i detta. Kjell Johansson och Bo Lundgren talar bara om marginalskatter. Det är ett förföriskt begrepp som är till för att förvilla. Låt oss i stället tala om inkomstskatten. Kjell Johansson och Bo Lundgren vill sänka inkomstskatten med 15 000 kr. för dem som tjänar en halv miljon kronor. Folkpartiet vill höja skatten för två miljoner deltidsarbetande kvinnor. Vad är det för fördelningspolitik? Både moderaterna och folkpartiet talar om att man skall kunna leva på sin lön. Men det är ju ändå struntprat när partierna samtidigt vill sänka skatten för höginkomsttagarna. Skall man leva på sin lön skall vi sänka skatten för låginkomsttagarna?

Herr talman! Den här debatten påminner litet om de frågetävlingar som fanns i svensk TV förr i tiden. Programledaren delade ibland ut extra betänketid. Jag fick det efter Bo Lundgrens och Kjell Johanssons inledningsanföranden. Låt mig uppriktigt säga: Jag behövde faktiskt ingen extra betänketid. Frågorna och uppläggningen av anförandena var precis som jag hade väntat mig. Herrarna var, med förlov sagt, förutsebara i alla avseenden. Därefter slumpade det sig så att det blev middagspaus och jag fick extra betänketid efter Görel Thurdins, Lars Bäckströms och Birger Schlaugs anföranden. Men även i den delen gäller samma sak, även om Lars Bäckström i vissa avseenden överraskade mig. Jag återgår till TV-programmet och jämförelser. Nu behövs det bara att det när jag har svarat på frågorna dyker upp en domare som på finlandssvenska säger: ”Domaren säger att svaren är rätt.” Men någon sådan domare har vi kanske inte här. Skämt åsido, herr talman. Jag har tänkt att ta upp tre block i detta anförande. Min avsikt är att diskutera ”Varför skatter?” Jag skall också diskutera skatteplanering, skatteflykt, skattefusk och vad vi socialdemokrater vill åstadkomma med skattesystemet på kort och litet längre sikt. Varför skatter? Frågan är kanske litet banal, litet barnslig, men trots det, eller kanske just därför, behöver den ställas. Det finns en del människor, oftast politiker, som närmast frossar i ordet skattetryck. Låt mig erkänna att när jag förberedde detta anförande tänkte jag på bl.a. Bo Lundgren, som använde detta ord jag vet inte hur många gånger. Det var skattetryck, skattetryck, och skattetryck igen. Jag tycker att det finns skäl att ersätta eller i varje fall komplettera med ordet utgiftstryck. Var det någon som hörde Bo Lundgren använda det ordet en enda gång? Ni hörde alldeles rätt — inte en enda gång använde Bo Lundgren ordet utgiftstryck. Detta budgetår kommer utgiftstryck och skattetryck att väga ganska jämnt. Det har fordrats sex år av socialdemokratiskt regeringsansvar för att komma till detta jämviktsläge. Som bekant var det annorlunda under de borgerliga åren. Då var utgiftstrycket efter sex borgerliga år 10 procentenheter högre än vad det är nu, och det fattades nästan 90 miljarder kronor i ”Moder Sveas” portmonnä. Jag refererar till en riksdagsman från samma valkrets som den jag kommer ifrån, Södra Älvsborg, dvs. Gunnar Sträng. Varför skatter?, löd frågan. Svaret är naturligtvis att vi i vårt land har bestämt oss för att vi vill ha ett välfärdssamhälle. Jag tror att om man inte är alldeles ideologiskt förblindad så erkänner man att vi faktiskt har ett välfärdssamhälle. Visst finns det brister. Visst finns det sådant som inte är så bra, och visst finns det sådant som är vrångt och orättvist. Men i huvudsak är Sverige ett välfärdssamhälle. Om inte förr, så märker man det när man själv är utomlands eller på reaktionerna hos besökande från andra länder. Jag skall strax återkomma till frågan om vårt välfärdssamhälle, men först några ord om den allmänna inställningen till skatter i vårt land. Det finns de som helt frankt påstår att skatterna håller på att förkväva människornas frihet och den enskilda äganderätten. Bo Lundgren tillhör dem som i varje fall brukar tangera den gränsen. Detta är naturligtvis milt sagt en överdrift, för att inte säga struntprat. Visst finns det i Sverige, liksom i nästan alla andra länder, ett missnöje med skatterna. Det hör liksom till. Man skall skälla på finansministern, sedan spelar det ingen roll om han heter Gunnar Sträng eller Kjell-Olof Feldt. Men ändå, i vårt land finns det en bred uppslutning kring ett skatteuttag som ligger högt. För resten, är det inte så att finansministern, vare sig han heter Sträng eller Feldt, hos de allra flesta svenskar är respekterad och, i varje fall på sikt, brukar bli något av en politisk idol i detta ords bästa bemärkelse? Kommer ni ihåg TV-programmet Good Morning America som sändes från Sverige en vecka i våras? Vad är det man minns? Ja, jag kommer ihåg att det var mycket vackert väder hela veckan. Jag kommer ihåg meteorologen som från olika vackra platser i Sverige läste upp sin väderprognos för USA:s olika delar med en sådan hastighet att han nästan snubblade över orden för att hänga med i svängarna. Men framför allt kom jag ihåg intervjun med en svensk familj, det var en kvinna och en man, som fick frågan av programledaren om det som kallades det enormt höga svenska skattetrycket. Det jag allra bäst kommer ihåg är att mannen bl.a. sade: Visst betalar vi höga skatter i Sverige. Men, jag har en bror som har MS. När han kan få en bra vård och leva ett människovärdigt liv betalar jag gärna en förhållandevis hög skatt. På något sätt märkte man att detta gick till hjärtat hos programledaren. I Sverige tar vi också på detta sätt ansvar för varandra. Sverige är fantastiskt, var reaktionen. Men det är inte så konstigt att man reagerar så om man kommer från USA. Där finns ingen fungerande barnomsorg för det stora flertalet människor. Det finns inget fungerande föräldraskydd. Att få barn innebär ofta att kvinnan förlorar sitt arbete. Det finns ingen ekonomisk grundtrygghet för barnen vid exempelvis skilsmässa. Det finns ingen fungerande äldreomsorg. Man vet knappast vad offentligt finansierad hemtjänst och färdtjänst är. Så här kan man rada upp område efter område. Jag tror det är därför som många amerikaner, inkl. programledarna i TV-programmet, blir så förvånade, imponerade och faktiskt glada när de möter det svenska välfärdssamhället. Visst betalar ni höga skatter, säger de, men ni får ju något för skatterna. Välfärd i USA får endast de resursstarka. I Sverige är välfärd en medborgarrätt. Amerikanarna betalar skyhöga avgifter för utbildning, vård och omsorg. I Sverige har vi låga eller inga avgifter. Både USA och Sverige hade ungefär samma utgångsläge när det moderna samhället skulle byggas. Våra länder valde olika vägar. I USA lade man ansvaret på den enskilde individen. Budskapet var och är att: ”Du kan om du vill.” Men vilken chans har barnen i de svarta områdena där kanske hälften av föräldrarna är drogmissbrukare? Vilken chans har de barn vilkas fäder är försvunna? Vilken chans har de långvarigt sjuka eller arbetslösa? I Sverige valde vi en annan väg. Här sade vi: Vi skall ta ett gemensamt ansvar för varandra, ett gemensamt ansvar för att alla skall få en rimlig chans i livet. Det innebär en allmän sjukvård, omsorg, utbildning och ekonomisk grundtrygghet. Det hjälper också dem som har det svårt att göra det bästa möjliga av sina liv. Vi har i vårt land satt medmänsklighet, humanitet och solidaritet främst. Där, precis där, har vi förklaringen till våra förhållandevis höga skatter. För att klara detta som jag nu har talat om har vi, ibland i ganska stor enighet, ibland efter hårda strider och i oenighet, bestämt hur vi skall betala våra utgifter. Vi har byggt upp ett skattesystem där principen har varit att vi skall betala efter bärkraft. Dess värre har denna princip alltmer urholkats. I vissa fall beror det på grundläggande förändringar, i vissa fall, dess värre allt fler, beror det på att en del medborgare drar sig undan och gör allt för att inte ta sin del av ansvaret. Numera kallas nästan alla åtgärder som är till för att sänka skatten för skatteplanering. Förr, för omkring tio år sedan, var skatteplanering nästan synonymt med att förskjuta inkomsterna och därmed skattebetalandet i tid. Det handlade ofta om exempelvis pensionsförsäkringar. Numera döljer sig bakom det ganska neutrala ordet skatteplanering sådant som vi förr kallade för vad det var och är — skatteflykt eller skattefusk. Jag tror aldrig att vi kan få ett skattesystem utan kryphål. Till lagar och förordningar måste läggas något som vi kan kalla etik, i brist på bättre kanske. Tyvärr tänjer en del människor och institutioner gränserna långt utöver det som jag tycker är etiskt och moraliskt acceptabelt. Dessa människor gör detta ofta med hjälp av skickliga och mer eller mindre skrupelfria experter. De människor som gör det lever ofta på en standard och under levnadsförhållanden som det stora flertalet människor i Sverige inte ens drömmer om att komma i närheten av. Detta måste fördömas. Det står helt klart att en del människor har blivit vad jag skulle vilja kalla fartblinda. De gör vad de kan för att ”lura” Kjell-Olof Feldt, som de säger. Bo Lundgren snuddade vid detta i sitt anförande. Vad hade han att säga? Ja, han sade det som moderater alltid säger: Sänk skattetrycket. Inte ens Bo Lundgren själv tror på att det löser problemen med skatteundandragande. Det visar, och det vet Bo Lundgren, alla internationella jämförelser. Sedan socialdemokraterna fick tillbaka regeringsansvaret 1982 har regeringen lagt fram 22 förslag som har haft till syfte att försvåra eller omöjliggöra olika former av skattefusk och skatteflykt. I samtliga dessa fall har moderata samlingspartiet här i riksdagen röstat mot dessa förslag. Man kan i dessa fotbollens dagar säga att det står 22-0 mellan socialdemokraterna och moderaterna. För fullständighetens skull skall jag säga att folkpartiet och centern i något mer än hälften av fallen stött regeringens förslag. Den naturliga frågan till moderaternas företrädare är: Varför röstar ni alltid mot förslag som syftar till, att i varje fall i någon mån, stävja sådana här yttringar? Det skall bli spännande att senare i höst se hur ni i de borgerliga partierna kommer att ställa er när vi skall ta ställning till regeringens förslag beträffande kommanditbolag. Förr frågade man litet skämtsamt: Vad gör de på banken efter kl. 3? Nu vet vi det. På allt fler banker startar man kommanditbolag och upprättar utdelningsfonder som bara har ett syfte, nämligen att sänka skatten för människor som redan har det ganska bra. I den heliga konkurrensens namn konstruerar man den ena vidlyftiga och tvivelaktiga metoden efter den andra för att hjälpa en utvald grupp av sina kunder att undgå en rättvis beskattning. Vi lovar att vi skall fortsätta att sy igen de maskor i skattenätet som är för grova, men detta kommer dess värre troligen aldrig att räcka till. Vi måste kräva av bankerna och andra ansedda institutioner att de inte medvetet bidrar till sådana åtgärder som bara syftar till skatteundandragande. Det behövs ett visst mått av självsanering. Det behövs moral och etik. Man måste faktiskt respektera lagarnas anda. Innan jag avslutar mitt anförande vill jag göra en kommentar till Birger Schlaugs anförande. Han sade att friåret skall finnas kvar av fördelningspolitiska skäl. Det vore bra om Birger Schlaug för mig kunde förklara det fördelningspolitiskt riktiga i följande. Min gode vän som är ATP-pensionär har 120 000 kr. i pension per år. Om han blir sjuk och hamnar på sjukhus skall han inte betala något. Å andra sidan skall en mig närstående person som arbetar på ett konfektionsföretag i Borås och tjänar 84 000 kr. per år betala SS kr. per dag om hon hamnar på sjukhus. Min korta och enkla fråga är: Vad är det som är fördelningspolitiskt riktigt i detta? Sedan vill jag kommentera det som Kjell Johansson sade om tennisspelarna. Det som Ingvar Carlsson sade måste ha varit mycket roligt, eftersom Kjell Johansson stod i denna talarstol och log, och han t.o.m. skrattade, och jag tror att det behövs en hel del för att få honom till det. Jag vill också påminna Kjell Johansson om att Björn Borg vann Wimbledon första gången på sommaren 1976, tror jag, då de borgerliga partierna inte hade regeringsmakten, och för att vinna Wimbledon måste man dessutom träna ett antal år. Så till det sista avsnittet, herr talman. Regeringen kommer att lägga fram ett förslag om sänkning av marginalskatterna för 1989. Detta skall ses om ett led i en mer långsiktig skattereform som skall genomföras när de utredningar som nu arbetar är klara. Socialdemokraternas avsikt är att ta ett helhetsgrepp. Vi kan inte fortsätta att lappa och laga på det nuvarande systemet. Det finns vissa grundläggande problem som vi skall rätta till. Det handlar bl.a. om skatteundandragande. Jag påminner om det jag sade om kommanditbolag och utdelningsfonder. Vi måste skapa regler som innebär att skatten på arbetet sänks och skatten på kapitalvinster höjs.

Herr talman! Detta var vårt budskap till svenska folket i valrörelsen. Nu i höst skall vi lägga fram förslagen här i riksdagen.

Herr talman! Jag ser verkligen fram emot att socialdemokraterna för en gångs skull sätter på pränt det som de i valrörelsen och på partikongresser går ut och talar om. För hitintills har vi inte upplevt att de har gjort det. Det skall bli en mycket intressant höst med skatteförslag m.m. som skall läggas fram för att åstadkomma en rättvisare fördelning. Jag vill bara säga att det var stor tur att vi under de där sex borgerliga åren, som vi får höra talas om stupi kvarten, förde en rättvis fördelningspolitik som inte slog mot låginkomsttagare och mot de arbetslösa under den kraftiga lågkonjunktur som rådde. Vi har fått ett erkännande även från personer i Arne Kjörnsbergs egna kretsar för att sysselsättningspolitiken då var ganska enastående även om arbetslösheten var relativt hög, men jämfört med omvärlden mycket låg. Under de sex åren från 1982 till 1988 har klyftorna faktiskt ökat. Det är detta som ingen talar om. Ni talar om skattefifflarna som ägnar sig åt spekulationer och om storföretagen. Men dessa har ju hela tiden gynnats av er politik. Ert tal är ju bara retorik så länge ni inte kan visa på något annat. Ni har inte heller efterlevt lagarnas anda. Ni efterlever inte ens grundlagens anda när ni hittar på engångsskatter och retroaktiv beskattning. Ni får alltså se till att den efterlevnaden blir bättre. Sedan till den offentliga sektorn. Man kan säga att Sveriges välfärd vilar på en tidsinställd bomb. Ni har misskött den offentliga sektorn, skulle jag vilja påstå. Så var inte fallet under de sex borgerliga åren. Det är omvittnat i fackliga tidningar från dem som är anställda inom den offentliga sektorn. Men det är kanske där ni tänker åstadkomma en förändring, och i så fall ser vi fram emot det. Jag tycker inte ni skall förhäva er speciellt mycket. I det här valet har det svenska folket röstat på en högkonjunktur, inte på socialdemokraterna. Sedan vill jag ta upp frågan om banketiken, för det är någonting som vi måste diskutera. Jag tror att bankerna nu börjar förstå att också de själva måste börja diskutera etikfrågan, för bankerna kan inte få vara ett instrument för att uppmuntra till skatteundandragande på ett sätt som strider mot bl.a. den generalklausul som ni har genomfört. Behovet av en generalklausul visar att vi har en lagstiftning som tillåter sådant som man sedan måste förbjuda i en annan lag. Det kan inte vara vettigt. Jag hoppas att vi kommer att kunna ändra på det med de tre skatteutredningarna, så att det blir litet mindre användning för en sådan generalklausul.

Herr talman! Bo Lundgren talade om välfärdssamhälle. Visst är Sverige fint på många sätt och vis. Och skatterna får vi ut väldigt mycket av, det skall vi också kunna erkänna. Men bevare oss för krämarliberalerna, för sådant är inte bra. Visst kan man ha flera privata småskaliga alternativ på lokal nivå, tycker vi. Och visst kan man ha kooperativa lösningar i stället för bara offentliga. Visst kan man satsa på familjekooperativ, men det är ni inte så pigga på ute i kommunerna. Nog bör socialdemokraterna tänka över frågan om människans frihet och hennes makt över sitt eget liv. Den frågan är väldigt viktig. Varför skall man t.ex. inte ha rätt att bli kommunal dagbarnvårdare åt eget barn om man vill det? Varför skall man inte ha en skolpeng som följer eleven så att barnen och föräldrarna själva får välja vilken skola barnen skall gå i osv.? Det finns mycket som socialdemokraterna tyvärr har fastnat i. Sedan till det här med välfärdssamhället. Visst har vi mycket prylar och en stor varuomsättning. Det är väl bl.a. sådant som socialdemokraterna av anno 1988 menar med välfärd. Men det görs också ett självmordsförsök i Sverige var tjugonde minut. Det är inte välfärd. Vi släpper ifrån oss mera radioaktivt avfall per person från kärnkraften än något annat folk. Vi släpper ifrån oss per capita mer tungmetaller än de flesta andra folk. Vi släpper ifrån oss mer lösningsmedel till luften och vatten per person än nästan alla andra folk. Vi släpper ifrån oss mer kväveoxider per capita än de allra flesta folk. Än värre egentligen är att vi gör slut på våra ändliga naturresurser som det har tagit miljoner och miljarder år att bygga upp. Vi i Sverige gör slut på sådana naturresurser i större omfattning än de flesta andra, för att inte säga alla andra, folk. Det är inte välstånd långsiktigt, utan det är livsfarligt. Vår livsstil och vår varuomsättning är fullständigt omöjliga i global skala. Skall vi få välstånd på sådana villkor, då vill inte jag vara med.

Herr talman! Till ledamoten Kjörnsberg vill jag säga att det enda han egentligen saknade var möjligtvis en domare. Jag skall inte villfara honom på den punkten — jag vill inte bli domare. Möjligtvis kan jag säga att en del av de principiella synpunkter han framförde låter intressanta. Men jag skall inte ställa några retoriska frågor till ledamoten Kjörnsberg. Jag skall försöka smälta de synpunkter han hade, utnyttja min betänketid och ge ett ord på vägen till ledamoten Kjörnsberg, ett ord om vänskap. Det är viktigt i politiken. Jag tänker på den gamla sagan av Tove Jansson om vänskap: Vem skall trösta Knyttet? Politiken har också med vänskap att göra. Var söker socialdemokraterna sina vänner i det korta perspektivet? Det korta perspektivet handlar inte om principer utan om marginalskattesänkningar på 3 96, 14 000-15 000 kr. till dem som tjänar en halv miljon. Och vilka skall man ha till vänner att genomföra det med? Moderaterna tycker att de som tjänar mest skall få mest. Men de kräver, det har vi hört, även skattesänkningar för dem som har litet eller nästan inget deltidsarbetande. Folkpartiet vill sänka marginalskatterna. Men herr Westerberg har sagt att broarna är rivna. Folkpartiet vill dessutom finansiera sina reformer, vilket i och för sig är hedervärt. Centern är intresserad av marginalskattesänkningar, men vidhåller sin fördelningspolitik. Jag har i dag inte hört något från dem om detta i det korta perspektivet. Miljöpartiet vill sätta in sina skattesänkningar där socialdemokraterna vill börja sina. Ni vet att vi inom vpk inte är nöjda med 3 96. I det här fallet vill vi inte alls göra som ni, utan vi vill få till stånd en skattereduktion och en skattepolitik som tar fasta på de breda lagren även i det korta perspektivet och inte bara i principfrågan. Jag skall inte ställa några retoriska frågor om vem man skall söka samarbete med. Vi får väl se. Utnyttja betänketiden, socialdemokrater, och tänk efter var ni skall söka era vänner. Mitt råd är: Lev inte i det blå, utan vänd er till oss i vpk! Vem skall ni vända er till i annat fall? Det kanske blir så att ni får sätta ert hopp till Hemulen, och det är inte bra för den kanske inte ens finns. Därför säger jag: Utnyttja betänketiden tills propositionen läggs fram.
Herr talman! Arne Kjörnsberg tyckte att jag var förutsebar. Jag måste säga att jag är litet imponerad. Jag visade för det första i mitt anförande hur mycket som blir över efter den andra halvårsinsatsen för människor i ganska vanliga inkomstlägen, även för dem som tjänar litet mer. För det andra uppmanade jag er socialdemokrater att tala om hur ni vill ha det med matmomsen. Varför gav ni tilläggsdirektiv till KIS om ni inte ville ha sänkt matmoms? Ni ville ju inte ha det från början. Det var förbjudet för kommittén att utreda den här frågan enligt de första direktiven. Då tycker jag att ni borde presentera det förslag som ni helt plötsligt har kommit på. Annars kvarstår misstankarna att detta bara var valtaktik. För det tredje kommenterade jag Ingvar Carlssons ganska fantastiska påstående. Vid flera tillfällen under valrörelsen drog han valsen om den socialdemokratiska ideologiska dimensionen bakom de svenska tennisframgångarna. Han lovade att han verkligen skulle sätta emot stenhårt om de borgerliga tafsade på den svenska välfärden, som gjort tennisframgångarna möjliga. Det var väl inte konstigt då om jag påpekade att Björn Borg vann Wimbledon under åren 1976—1980. Arne Kjörnsberg drar på smilbandet, och gärna det. Jag skulle kunna gå vidare och fråga om det ligger en socialdemokratisk ideologisk dimension också bakom vissa insatser i andra idrottsevenemang som nyligen har timat. Jag tycker att Arne Kjörnsberg skall använda sig av talangen att förutse vad ledamöterna kommer att säga — den kan vara värdefull.

Herr talman! Ja, Kjell Johansson, jag är i varje fall vald för tre år, och under den tiden kommer jag väl att lära mig en del, så att jag ännu bättre kan förutse vad Kjell Johansson kommer att säga. Det jag tyckte var roligt var att Kjell Johansson tyckte att Ingvar Carlsson var rolig. Men jag visste det sedan tidigare, för vi är gamla skolkamrater. Det var roligt att också Kjell Johansson har upptäckt det. Till Lars Bäckström: Jag tycker det är spännande att höra speciellt de litterära citat som Lars Bäckström med väldig entusiasm sprider omkring sig. De lyfter debatten på något sätt. Men vi får väl resonera — vi resonerar med alla. Vi kommer att lägga våra förslag, och sedan får vi se var stödet finns. Till Birger Schlaug: När jag var kommunalman i Borås sysslade jag med barnomsorg. Jag bidrog till att det första kooperativa daghemmet i Borås fick möjligheter att starta. Bo Lundgren säger att människorna är utlämnade åt politikerna. Nu väntar jag bara på att Bo Lundgren i sitt sista inlägg kommer att säga: I Sverige finns 38 90 frihet. Det är nämligen nästa steg i Bo Lundgrens sätt att argumentera. Bo Lundgren säger att statsbidragen till barnomsorgen går till kommunpolitikerna. Nej, de pengarna är till för att vi skall kunna ordna daghemsoch fritidshemsplatser och för den delen också familjedaghemsplatser. Till detta går statsbidraget till barnomsorgen. Beträffande detta med 22-0: Jag skall bara ge ett enda exempel. Vi har dubbelbeskattningsavtal med andra länder. De är uppbyggda så att man inte skall behöva betala skatt i mer än ett land. Det var tidigare så att man kunde ha en inkomst utomlands och ha kostnader här i Sverige som man ville dra av för intäkternas förvärvande beträffande den inkomst som man skulle betala skatt för utomlands. Det tyckte vi var fel, och därför lade vi fram ett förslag om att denna möjlighet skulle slopas. Moderaterna röstade emot. Vad är det för finess och rättvisa i det? Jag vill påminna Görel Thurdin om att under de sex borgerliga åren förlorade en vanlig löntagare i Sverige ungefär en månadslön. Under de senaste sex åren har konsumtionsmöjligheterna för samma löntagare ökat med 15 96. Det är bara att räkna plus och minus, och det är inte särskilt svårt.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

En kort fråga till: Varför har ni svikit över huvud taget allt när det gäller fördelningspolitiken?
Herr talman! Att jämföra de sex borgerliga åren med de sex socialdemokratiska åren är egentligen ganska barockt, eftersom förutsättningarna var så oerhört skilda, med tanke på lågkonjunktur kontra högkonjunktur, höga oljepriser kontra låga oljepriser osv. Något jag fick lära mig i nationalekonomi var att om man skall göra jämförelser måste man se till att de åtminstone är relevanta. Vi vet inte hur socialdemokratisk politik av i dag ser ut under lågkonjunktur. Ser den ut som den gör nu, under högkonjunktur, fasar jag för när lågkonjunkturen kommer, för då kommer klyftorna att öka än mer. Vi lyckades åtminstone se till att vi inte ökade klyftorna under sex lågkonjunkturår. Det var en prestation bara det. Beträffande det kommande skatteförslaget för 1989 vill jag bara säga: Om ni sänker marginalskatterna för dem som kommer över 70 000 kr., som ni kallar heltidsarbetande, och inte gör någonting för dem som har mindre än 70 000 om året, då stämmer inte de ord som Arne Kjörnsberg uttalar med handlingen, för då är det inte fråga om ett rättvist skatteförslag. Jag skall sluta med en fråga: Kommer ni att säga att den som arbetar halvtid och tjänar 100 000 kr. skall betala mer skatt än den som arbetar heltid och tjänar 100 000 kr.? Det är ju så ni för resonemanget!
Herr talman! Det är ju gott och väl att tala med alla — det skall man alltid göra, det tycker jag är riktigt. Men jag säger bara: Tala inte med moderaterna när det gäller marginalskatter, för det innebär en dynamik som kan ställa till kaos på verkstadsgolven om man handlar så! Det finns ju samtalspartner här i kammaren — Görel Thurdin, Birger Schlaug och Lars Bäckström. Vi i vpk är villiga att tala, men det måste finnas ett rejält fördelningspolitisk alternativ i resonemangen. Sedan vill jag ta upp en annan sak, som jag inte hann med förut. Arne Kjörnsberg talade förtjänstfullt om skatteplaneringen på den privata sidan och kallade den rent av för andra saker. Jag vill då bara erinra om att det är ett faktum att den offentliga sidan — statliga företag och kommuner — driver skatteplanering med full kraft i Västsverige. Göteborgs kommun och andra kommuner i Västsverige funderar på att bygga flygplatser med skatteplanering. Statliga Celsius säljer varv i skatteplaneringssyfte — Uddevallavarvet, Götaverken — och man styckar upp nya försäljningsobjekt. Detta måste något utskott — det blir väl näringsutskottet — se på och sätta stopp för. Annars rasar moralen totalt samman i skattehänseende.
Herr talman! Det roliga, Arne Kjörnsberg, med Ingvar Carlssons agerande var att han var gravallvarlig när han i årets valrörelse drog sin vals om den socialdemokratiska ideologiska dimensionen bakom tennisframgångarna. Nu skall jag fatta mig mycket kort, men jag vill å andra sidan ha ett svar från Arne Kjörnsberg. Hur ser det förslag om sänkt matmoms ut som ni vill ha och som ni nu ville utreda? Om jag inte får något svar på den frågan, så återstår det bara en enda slutsats, nämligen att det här endast var avsett för att föra väljarna bakom ljuset i årets valrörelse.

Herr talman! Jag ber talmannen och kammaren om ursäkt för att jag går fram till talarstolen för mina repliker, men det beror på att jag har så många lappar att jag måste lägga dem någonstans. Jag skall börja bakifrån, med Kjell Johansson. Hur ser det förslag om förändring av matmomsen ut som ni vill utreda? frågar Kjell Johansson. Men Kjell Johansson är ju en så gammal utredningsräv att han vet att det är när man inte har en alldeles bestämd uppfattning som man låter utreda frågan — och det är det Kjell-Olof Feldt har gett utredningen om indirekt beskattning möjlighet att göra. Är sedan Kjell Johansson alldeles säker på att det var en vals Ingvar Carlsson drog? Det kanske var en schottis — vad vet jag? Får jag nu fråga Bo Lundgren: Hur opererar man en blindtarm alternativt? Det kan såvitt jag förstår bara göras på ett sätt. Frågan är: Skall någon tjäna på den infekterade blindtarmen? Bo Lundgren säger — jag förutsåg det, för jag har läst vad han har sagt tidigare och också hört honom — att den svenske löntagaren bara har 38 70 frihet. Då vill jag ställa en kort fråga till Bo Lundgren. År 1910 var skattetrycket 10 96, och pengarna gick till försvaret, rättskipningen och vad det kunde vara. Hade den svenske löntagaren då 90 96 frihet — och nu bara 38 96? Det är ju den logiska följden av Bo Lundgrens sätt att resonera. Bo Lundgrens sätt att gå till botten med detta som gäller skatteplanering och mitt efterlysande av mer etik och moral, det är att sänka skatterna. I Italien har man ett lägre skattetryck. Men, Bo Lundgren, där skattefifflas det faktiskt av bara den — om uttrycker nu tillåts. Jag måste erkänna att jag inte förstod Görel Thurdins fråga om den person som tjänar 100 000 kr. Vare sig man tjänar 100 000 kr. på heltid eller på deltid är ju skatten likadan. Förlåt — men jag erkänner alltså att jag inte förstod frågan. Till Birger Schlaug vill jag säga att mitt svar är ja. Till Lars Bäckström: Skatteplanering, oavsett var den sker, fördömer jag och det parti jag representerar.

Herr talman! Jag vill gärna börja mitt anförande med några ord om mina forna kolleger i finansutskottet, som jag nu har lämnat, och då främst om de kolleger som lämnat inte bara finansutskottet utan även riksdagen. Och eftersom vår nya talman har efterlyst litet livligare inlägg i kammaren — det kan ju vara krävande att sitta allvarlig i tre timmar i ett sträck — har jag valt att i versform framföra dessa ord. På Nova Semblas höga fjäll, i Ceylons brända dalar, varhelst en Åsling bor är han min vän, min bror. Så låtit har från industrin vid tanken på det kassaskrin som Åsling hade på ”Akuten” när företagen gick på ”luten” och bönade och bad om pengar, som Åsling gav i stora slängar. Men verkade som Döbelns medicin, ja, nästan som amfetamin! Nu Åsling lämnat oss och politiken: — Han är ej längre rätt nyfiken, enligt en intervju vid 87 års slut, på allt vad riksda”n haft att bjuda ut. Han hade lärt sig riksdagens repliker och därför tröttnat helt på politiker, som aldrig kan förnya sig på denna livets korta stig. Om dagens politik han säger: — Den skötes av ett dystert släkte, vars kunskap uti ekonomi ej räcker att ens skapa egna intäkter. De aldrig satt en egen slant men gärna tagit andras uti pant. De hamnat har i petrifiering och ej i decentralisering. I EG-frågan är han optimist blott jordbruket ej rörs — helt visst! Nog vore det rätt trist om det på livsmedel blev brist! Han därför odla skall sin gård och ägna den sin ömma vård. Och även fortsätta med bankaffärer att äga rum i högre sfärer. att riksdagsarbetet börjar ifrån noll. Det hjälper ej att starta groll! I kommunala frågor var han tung, hemmavid — ja, något av en kung. Men uti riksdagens lokaler han aldrig talat med versaler! Även han nu lämnat oss, trivts ej bra i riksda'ns tross, föredrog att slå ett slag Där i topp som direktör ingen honom längre stör. Därför, när han välja finge, blev det — Haninge! Bo Södersten, Bo Södersten han ej lämnat maktens hus men maktlöshetens fäste, dock ej som förste, bäste. Om riksdagen han haver sagt: — Den saknar allt som heter makt! Den är blott en central Ibland han haver protesterat och i vår kammare orerat om vilken galen politik de för som våra bostäder uppför. Ej heller skrädde han de orden som hördes över borden och till en ansvarig minister som tyckte han var väl sinister när han ej ville se allt gott som både rik och fattig fått och såg blott vad i Stockholm hände när efterfrågan hastigt vände. Och även förde fram kritik emot en sådan politik som bygger daghem utan prut men ej på köer når ett slut. En förskola han ville ha! Det skulle allt va” bra om barnen finge något lära och inte ständigt bara svära — Vak upp nu barn, från socialism och lyss på all min realism! Jag är ju ekonom av facket och känner alltför väl till snacket: Att även om vi ser till fakta, så gäller att marschera sakta! Ordföranden, han haft sin stil åkte nästan egen fil och trivdes med jargongen, dock ej uti salongen. Olika faller ödets lotter; en är känd som fallen dotter till en världsbäst ekonom. Om henne var vi mån”. Liksom vi var om vårt kansli som på oss alla hållit pli att vi i tid oss rätt har reserverat. Då allting flöt som det planerat. Jag önskar därför att det gäng som spelar upp till ny refräng i sin behandling av motioner, skall städse minnas vad vi gjort, när vi passerat har den port som smalnar likt en synåls öga, men aldrig fallit har till föga för en finansministers hårda språk och ändå undvikit allt bråk. Så är vi också moderater, och utan divalater! Jag övergår nu, herr talman, till att säga några ord om skatten eftersom jag av mitt parti placerats i skatteutskottet. Vad jag då särskilt vill framhålla är att jag inte förstår kritiken av den sänkning av marginalskatterna som moderaterna föreslagit, att den skulle vara liktydig med ett orättvist ingrepp. Här får man sålunda i debatten ständigt höra att det är orättvist att sänka skatten mer för dem som har de högsta inkomsterna och minst för dem som har de lägsta inkomsterna. Denna kritik förbiser nämligen att vad vi föreslår innebär att vi sänker skatten mest för dem som har högst skatt och minst för dem som har lägst skatt. Och det är väl rättvist! Man kan ju, som bekant, ha hög inkomst men låg skatt, och för dem ömmar väl ingen. Däremot för dem som betalar en orimligt hög skatt, och det behöver man inte ha särskilt höga inkomster för att göra, då vi har världens högsta skattetryck. Men vad menar man egentligen med rättvis skatt? Svaret är vanligtvis: Det är skatt efter bärkraft, dvs. efter förmåga att betala skatt. Men observera att vi känner inte alla enskildas förmåga att betala skatt! Hur skall vi då kunna veta om skatten slår rättvist? Och vad värre är: Ingen enskild vet vad han eller hon under det gångna året har betalat i skatt. Det förutsätter nämligen att man noggrant bokför alla enskilda utgifter och att man därefter räknar ut den del som gått till moms och den del som gått till alla olika punktskatter. Och det tror inte jag att någon har tid att göra. Till detta kommer skatt på egendom om sammanlagt 17,3 miljarder, allt medan den statliga inkomstskatten uppgår till blott 63 miljarder. Av denna statliga inkomstskatt går hela 48 miljarder tillbaka till kommunerna för deras verksamhet. Staten tar sålunda för egen del i inkomstskatt in blott 15 miljarder kronor. För finansieringen av de statliga kostnaderna och den statliga verksamheten bidrar följaktligen den statliga inkomstskatten med blott 4,2 90. Den totala kommunala beskattningen, inkl. landstingsskatten, uppgick år 1987 till 137 miljarder. För en löntagare med 120 000 kr. i årsinkomst — det torde vara ett genomsnitt för en heltidsarbetande årsarbetare — går därmed 75 Jo av inkomstskatten till den egna kommunen. Alltså är det den kommunala beskattningen som är huvudproblemet. Därför är det naturligtvis mycket oroande att vi nu ser hur den ena kommunen efter den andra anser sig tvingad att höja den för medborgaren tunga skatten. Beträffande beskattningen har jag tre önskemål: Den måste sänkas för alla, den måste göras tydlig för alla och den måste förenklas. Nu har vi en form av smygbeskattning dels till följd av inflationen, dels till följd av alla indirekta skatter. Detta leder till en fortsatt smygsocialisering. För oppositionen är det en mycket viktig uppgift att bryta denna utveckling. Slutligen, herr talman, vill jag uttrycka min förvåning över den debatt om det s.k. röstskolket som brutit ut. Här betraktas tydligen röstandet som en skyldighet och inte som en rättighet. Att inte rösta kan emellertid vara liktydigt med en lika medveten handling som någonsin att rösta. Nu har man alltså gjort stort väsen av att valdeltagandet sjunkit med 3,9 procentenheter jämfört med 1985 års val. Ändå ligger vi mycket högt — internationellt sett. Men ingen har, mig veterligt, påpekat att precis lika stor andel av väljarkåren kan rösta på ett parti utan att få något som helst utbyte av det, utan att påverka valutgången mer än de s.k. röstskolkarna. Vi har alltså ett valsystem som gör det meningslöst för 3,9 96, dvs. för ca 200 000 röstande att rösta på ett parti som inte når upp till 4 90. Konsekvenserna av detta har man tidigt insett på den socialistiska sidan, och för att rädda vpk till riksdagen, när så tycks påkallat enligt föregående opinionsundersökningar, förekommer något som populärt kallas Kamrat 4 Jo. Statsministern var faktiskt inne på den omständigheten i en av sina repliker i gårdagens debatt. Detta betyder, som bekant, att när risk föreligger att vpk ej når gränsen 4 26, röstar ett antal socialdemokrater — ca 70 000 enligt valforskarna — på vpk. Detta har uppenbarligen förekommit i årets val. I Göteborg, t.ex., fick vpk en halv procentenhet fler röster i riksdagsvalet än i kommunalvalet. Det vill säga: Vpk fick 10 9> fler röster i riksdagsvalet än i kommunalvalet. Om de icke-socialistiska partierna vill vinna 1991 års val, måste de tydligen införa en liknande princip, lämpligen kallad Broder 4 96. Ty flertalet insiktsfulla bedömare är eniga om att kds kommer att öka sin väljarandel i nästa val. Och skulle kds nå 3,5 eller 3,9 26, — ja, herr talman,då är loppet sannolikt kört för de icke-socialistiska partierna.

Herr talman! Jag ber om ursäkt för att jag efter den här vackra parentesen av poesi och andra saker måste återgå skattefrågan. Men en sak vill jag faktiskt kommentera, trots att den ligger utanför ämnet, och det är Hugo Hegelands mycket fina attack på 4-procentsspärren, som jag mycket gärna skulle instämma med honom i vid något annat tillfälle. Just nu är det emellertid skattedebatt, och jag skall ta upp två viktiga problem, även om bägge redan har varit uppe till debatt och jag därför kan avstå från en del av argumenten. Jag måste å andra sidan förstärka andra delar. Det är i två viktiga avseenden som den ekonomiska politiken, speciellt skattepolitiken, har kommit ordentligt snett. Vi i miljöpartiet de gröna som nya kommer in i ett system kanske lättare kan se vad som är fel än vad man kan om man länge befunnit sig i systemet och försöker betrakta det inifrån systemet självt. Det är svårare men också mindre intressant att se vem som orsakat felet. Den verkligt viktiga frågan är vad man skall göra åt problemen. Den är svårare, och inte heller miljöpartiet de gröna har några patentlösningar. Däremot har vi en hel del att säga om hur och var problemens lösning skall sökas, och det vill jag nu säga någonting om. Först alltså: Vilka är problemen? Det första är den ekonomiska tillväxtens avigsidor. Birger Schlaug har redan givit en ganska utförlig beskrivning av vad som är fel med BNP begreppet. Han har fått medhåll av Bo Lundgren i några avseenden. Jag vill inte gå djupare in i den diskussionen, men jag vill nämna fyra viktiga negativa konsekvenser av det BNP-begreppet. Det är tillväxten som man tänker sig är nödvändig i BNP. Fyra viktiga negativa konsekvenser finns det, och jag nämner dem inte i prioritetsordning, det är svårt för de är alla så väsentliga. Resursutnyttjandet ökar trots att det snarare borde minska så att man i någon mån skulle kunna uppnå någon sorts balans mellan naturens produktion och människans konsumtion. Vidare är nedsmutsningen av naturen en direkt effekt av att ekonomiska synpunkter med kort perspektiv får vara avgörande. Det gäller också människor. De slås ut av en snabb tillväxt. Detta sker eftersom rationalisering och strukturomvandling ändrar villkoren för människor på kortare tid än människan kräver för sin omställning. Toffler har talat om future chock. Den snabba förändringen gör att människor inte klarar av sin situation. Den internationella synpunkten är att klyftan mellan rika och fattiga länder i världen ökar. Detta skapar brist på förståelse mellan världens olika regioner, alltså en naturlig brist på förståelse. Detta ger på sikt en ytterst allvarlig hotbild både för i-länder och för u-länder. Detta var alltså det första: bruttonationalprodukten och dess tillväxt är ett falskt mätetal som vi inte borde följa. Det andra stora problemet har Arne Kjörnsberg varit inne på, och det är skattesystemets demoraliserande effekt. Människor upplever skatten som någonting sun man tvingas betala av sina hårt förvärvade pengar till en myndighet, en anonym uppsamlare av tillgångar, ett stort hål i vilket skattemedlen tycks försvinna. I stället borde skatten kunna upplevas som en del av ens insatser för ett samhälle som ger så mycket service av olika slag. Inom miljöpartiet de gröna är vi medvetna om att de förhållanden som jag har skisserat utgör allvarliga fel som måste åtgärdas genom en radikal kursändring. Stora grupper i vårt samhälle delar denna kunskap om problemens natur. Vi menar att det finns några huvudlinjer efter vilka lösningar bör sökas. T.ex. bör man till att börja med ändra beskattningens profil. Vi bör se mera på de styrande egenskaperna än på vad som har gjorts. De ändliga resurserna måste skyddas genom skatter och avgifter. Det är väldigt viktigt, inte för att man skall kunna köpa sig rätten att smutsa ned miljön, utan för att man skall ha både ekonomisk och ideologisk motivation att hålla rent i vår gemensamma miljö. Det är alltså här som Görel Thurdins problem med konstgödsel kommer in. Vi vill öka avgifterna med 300 96. Det är alltså avgifter, inte skatter, och de medlen skall återföras till jordbruket. Det är alltså inte fråga om att stjäla från en del i samhället och ge till en annan, det är fråga om att styra. Vi vill också ändra skatten på konsumtion i förhållande till den på arbete. Vi vill ha minskad skatt på arbete, och detta kommer till uttryck i vår syn på arbetsgivaravgifterna som vi vill skall sänkas. Detta får speciellt en differentierande effekt. I glesbygd skall alltså effekten vara större än i ekonomiskt heta områden. Vidare, som Birger Schlaug var inne på för en liten stund sedan, så gäller det också vården. Vi vill ha en sänkt arbetsgivaravgift avseende dem som är anställda i vården, så att dess arbetskraftsproblem skall kunna lösas. En annan väg som vi tänker att vi skulle kunna gå är att den informella sektorn ges ett högre anseende. Vad vi menar på den punkten är kanske ganska klart: det är alla dessa insatser som är så omöjliga att värdera i pengar och som just därför får så låg status. Det är föräldrars omvårdnad av sina barn, scoutledarens frivilliga engagemang, omhändertagande av gamla, sjuka, släktingar, vänner och medmänniskor, allt detta är så oerhört viktigt. Det är obetalt, ovärderat, obeskattat och det har låg status. Det gäller arbete som många gånger är mer positivt för mänskligheten än de former av produktion som alltså är betalda, värderade, beskattade och har hög status om de bidrar till BNP, och efter konjunkturinstitutets sätt att räkna är detta någonting positivt för oss. Jag hörde för ett litet tag sedan att både Bo Lundgren och Kjell Johansson var oroade över de utgifter som krävs t.ex. inom vårdyrket. De undrade hur vi skall kunna betala dem som arbetar där om det inte finns tillräckligt skatteunderlag. Men det kan ju hända att i miljöpartiets Sverige behovet av vård är lägre, det kan ju hända att inte bara den informella sektorns egenskap att människor tittar till varandra utan att också hela det livssystem som vi rekommenderar ger mindre stress och kanske färre sjukdomar. Det är vår klara målsättning. Sedan kommer vi till det tredje och det är att det behövs en ny syn på skattesystemet som sådant. Detta har några stycken här varit inne på redan. Skatten är en del av det ansvar som en människa har för samhället, en del av det samarbete som måste finnas mellan samhället och individerna.

Detta är mycket beklämmande från mänsklig synpunkt, eftersom det ofta gäller människor vilkas heder i andra avseenden är god. Genom sina handlingar i skattefrågor förlorar dessa personer i etisk status inför sig själva och inför andra. För att undvika missförstånd vill jag påpeka att vi naturligtvis inte vill att skattebetalare inte skall ha rättsligt skydd om myndigheterna begår misstag. Det är en annan sak. Vad jag vänder mig emot är att juridisk hjälp systematiskt utnyttjas för att undvika en reell skattskyldighet. Jag föreställer mig att en förbättrad skattemoral i första hand kan åstadkommas genom upplysning. Jag är övertygad om att personlig påverkan är mycket viktig för att skapa ett mera etiskt beteende, dock måste samtidigt satsningar göras för att beivra skattefusk och för att avglorifiera sökandet av kryphål i skattelagarna. Givetvis skall, som Lars Bäckström påpekade, inte staten själv och kommunerna engagera sig i den typen av skatteplanering som bara hjälper till att minska den lagliga skatten. Herr talman! Jag har hittills uttryckt mig i ganska allmänna ordalag, men det måste vara så att man i den här debatten skall kunna tala om principer snarare än om detaljer. Jag vill räkna upp några av de åtgärder som de nämnda övervägandena leder till. Det första är en minskning av den formella arbetstiden. Vi strävar alltså efter sex timmars arbetsdag för alla, men dessutom skall varje anställd ha laglig rätt att gå ned till fyra timmars arbetsdag eller att göra motsvarande arbetstidsförkortning på annat sätt. Detta kan möjligtvis gå på naturligt sätt i något fall t.ex. de människor — de är många — som har lönegradsplacerade arbeten. Man flyttas upp i högre löneklass en gång om året under åtta eller tio år beroende på skalan. Arbetstagarna skulle kanske i stället ha möjlighet att få en automatisk minskning av sin arbetstid: samma lön, men minskning av arbetstiden. Det där skulle kunna innebära valfrihet mellan högre inkomst och mer fritid för den anställde. För arbetsgivaren skulle en automatisk kostnadsökning bortfalla. Troligen skulle detta vara ett mindre inflationsdrivande system. Kanske skulle den kortare arbetstiden kompenseras av en bättre effektivitet hos den erfarna arbetskraften. Detta är bara en liten idé. Bättre uppskattning av informellt arbete har jag redan diskuterat. Bättre förståelse av samarbetet mellan individer och samhället är mycket viktigt. Det är förmodligen en fråga om information, om man kan tänka sig att ett medvetet upplysningsprogram kan genomföras genom massmedia, skolor, politiska partier och andra organisationer. Det är inte ens säkert att ett sådant program kostar mer pengar än det inbringar, om man skall titta på det ur ekonomisk synpunkt. Det är säkert mycket värdefullare ur personlig synpunkt. Vi har också helt andra skatteskalor. Det där hade tydligen i varje fall Kjell Johansson läst på, men hans presentation av vår skatteskala för sjuksköterskan var mycket vinklad. Vi har alltså ett grundavdrag på 31 000 kr. och efter det 50 90 i skatt. I hans räkneexempel, som jag har kollat upp nu, skall jag fylla i några siffror. Det heltidsarbetande vårdbiträdet, han eller hon, har 60 000 kr. i årsinkomst. Med de antaganden som görs får vederbörande 17 000 kr. i skatt nu och behåller 43 000 kr. Med våra skatteskalor blir det 9 500 kr. i skatt, man får 50 500 kr. över. Nå, heltidsarbetaren får en inkomst av 120 000 kr., en skatt av 44 000 kr. och en behållen inkomst av 76 000 kr. Det blir praktiskt taget detsamma med vårt förslag till skatteplan som med den som nu existerar. Poängen är att genom att jämföra med en verklig låginkomsttagares situation utnyttjar Kjell Johansson våra skatteprofiler, som gynnar de sämst ställda, för att anklaga oss för att ha alltför höga skatter för mellaninkomstlägena. Det är en besvikelse att i sin första riksdagsdebatt möta den här typen av vinklade räkneexempel. Numera accepterar man väl inte sådant ens i annonser för gamla bilar. Ytterligare ett märkligt inlägg har jag hört. Vi har fått lära oss att man måste försöka balansera sina förslag så att höjningar och sänkningar går ihop. Så får jag från Bo Lundgren höra en lista på fem skattereformer. Tre av dem innebär skattesänkningar, två troligen bara omfördelning. Jag hörde inte någonting om hur det skall balanseras. Är det någonting jag har missuppfattat när det gäller tekniken för skattereformer, eller är det så man gör? Jag tackar för ordet, herr talman.

Herr talman! I vårt land har den politiska inriktningen i högre grad än i andra jämförbara västeuropeiska länder varit att tillförsäkra medborgarna en övergripande grundtrygghet genom kollektiva lösningar. Vi har fått, som det brukar heta, ett ”starkt samhälle”, där den enskilde individen är svag i förhållande till stat och kommun. Sjukvården erbjuder åtskilliga exempel på vad den bristande valfriheten i de kollektiva lösningarna kan leda till. Vi har på många håll årslånga köer för t.ex. starreller höftledsoperationer, som Bo Lundgren alldeles nyss har påpekat i ett replikskifte. Samma sjukvårdstjänster kan ofta erbjudas mer eller mindre omedelbart på ett privat sjukhus eller utomlands. Detta är emellertid en möjlighet som i allmänhet faller utanför ramen för det kollektiva trygghetssystemet, och den obligatoriska sjukförsäkringen har hittills inte ställt upp för att täcka kostnaderna. Det här betyder att svensk sjukvård halkar efter. Det är inte bara svårt sjuka som drabbas. De flesta svenskar har inte tillgång till egen läkare, vilket är det normala i Europa. Vi svenskar kan inte fritt välja sjukhus eller sjukhem. Det är särskilt viktigt för alla dem som ligger på långvården att kunna välja. Trygghet ligger i att kunna säga nej tack och välja ett bättre alternativ om man inte får den vård och omsorg som man behöver. Tyvärr är det många inom långvården som är missnöjda, vilket bl.a. Landstingsförbundets undersökning visar. Det förekommer försök att skylla sjukvårdskrisen på personalen. Men krisen är inte personalens fel. Sköterskor, läkare, biträden m.fl. har ett slitsamt arbete med långa arbetstider, ofta på helger och nätter. Ersättningen för arbetet är ofta ganska blygsam. Inkomsten efter skatt är för många sjukvårdsanställda väsentligt lägre än i många andra länder. Om jag har uppfattat socialdemokraternas aviserade skatteförslag på rätt sätt, skulle en heltidsarbetande sjuksköterska behöva kräva ca 500 kr. mer i månaden i lön bara för att kompensera prisstegringarna och en landstingsskattehöjning på en krona. Men kompensationskravet blir 1 000 kr. för den som arbetar deltid, dvs. under 60 96 av tiden, enligt samma socialdemokratiska förslag. Det är inte etiskt försvarbart att det allmänna först tar ut en mycket hög skatt av medborgarna, bl.a. med motiveringen att ge en god och trygg sjukvård, och sedan inte förmår ge patienten vård när den behövs. Det är helt enkelt skandal att vi i Sverige inte kan ge människor en tillräcklig sjukvård, när vi samtidigt tar ut så mycket i skatt. Mångårig erfarenhet har visat att de europeiska sjukvårdsförsäkringarna ger den bästa sjukvården. De garanterar alla rätten att få tillräcklig sjukvård i tid. Patienten har dessutom valfrihet. Man har normalt en egen läkare, som man själv valt och känner förtroende för. Man kan välja sjukhus eller sjukhem. För personalen är detta en stimulans. Det leder ofta till mycket mindre sjukvårdsenheter än i Sverige. De svenska landstingen med sina i genomsnitt 15 000 anställda är organiserade efter storföretagsprinciper, trots att vård, som är så människonära, ofta organiseras bättre i småföretag och i de små enheterna. En decentraliserad sjukvård innebär också att sköterskor och annan vårdpersonal får en väsentligt bättre möjlighet att påverka vården. Tillfredsställelsen i arbetet blir helt enkelt större. Vi kan i Sverige inte i längden acceptera en lägre sjukvårdsstandard än vad som är vanligt ute i Europa. Vi svenskar kommer inte länge till att acceptera att stå med mössan i hand och bugande tvingas ta emot den vård som socialdemokratiska sjukvårdspolitiker tycker vi skall ha. I stället kommer vi att självklart begära den vård som vi behöver. En förstklassig sjukvård kräver inte höga skatter. Schweiz som har det lägsta skattetrycket i Europa, drygt hälften av det svenska, har sannolikt Europas bästa sjukvård. Där tjänar sjuksköterskan 14 000 kr. per månad efter skatt. I Sverige får hon mindre än hälften. Valfrihet är viktigt. Därför har vi räddat ålderdomshemmen åt framtiden, trots ett hårdnackat socialdemokratiskt motstånd under många år. Nu får ålderdomshemmen fr.o.m. nästa år rättvisa statsbidrag. Tidigare har socialdemokraterna tvingats gå med på statsbidrag till ombyggnad, den 1 juli 1987, och nybyggnad, den 1 juli i år. På mindre än 20 år, sedan 1970, har 15 000 platser lagts ned. Nu är bara ca 45 000 kvar. Mer än nio platser om dagen skulle nu bort enligt planerna. Men också planer kan ändras. Hemsjukvård och hemtjänst måste stärkas. Fram till sekelskiftet beräknas ett minst fördubblat behov av hemvårdsbiträden, nämligen 70 000-100 000 fler än nu. Också sjukvården behöver mer personal. Det är viktigt att klara denna utmaning, men det är oansvarigt att, som socialdemokraterna gör i stället för att spara och prioritera, kasta ofinansierade vallöften omkring sig och hänvisa till den ekonomiska tillväxten, som aldrig kan räcka till när man bara höjer och ”breddar” skatterna. — Och hur skall det då gå med ATP? Gamla människor skall ha samma rätt till en god sjukvård som yngre. Men alla får inte det. Det var mycket därför vi moderater i våras begärde en riksdagsdebatt om vårdkrisen. Gamla människor skall omfattas av sjukförsäkringen också när det gäller sjukhusvård. ; Gamla människor skall lika litet som yngre behöva stå i vårdkö t.ex. för att bli opererade för starr, slitna höftleder eller dåligt hjärta. Därför skall alla omfattas av en vårdgaranti: Den som inte får vård i rimlig tid — enligt en objektiv medicinsk bedömning, inte en sjukvårdspolitisk — skall ha möjlighet att välja ett annat landsting, privat vård eller vård utomlands utan merkostnader för egen del. Man skall inte tvingas ta sina sparade slantar eller låna för att t.ex. få en ny höftled inopererad eller för någon annan viktig vårdinsats. Så är det nu i socialdemokraternas Sverige. På sikt bör den allmänna, obligatoriska sjukförsäkringen bekosta en mycket större del av vården än som nu är fallet och landstingen en mindre del. Då minskas sjukvårdspolitikernas makt över patienternas val, och patienterna får i stället goda möjligheter att välja doktor, sjukgymnast och sjukhem/sjukhus. Vårdalternativen skall inte längre diskrimineras. Man skall fritt få välja mellan offentlig och enskild vård utan att det kostar ett öre extra. Pensionärerna skall fullt ut ingå i denna allmänna, obligatoriska sjukvårdsförsäkring — som vi för tydlighetens skull vill kalla den. Sju av tio anser att vårdnadsbidrag är bättre för barnfamiljerna än en fortsatt utbyggnad av den kommunala barnomsorgen. Att kön till kommunal barnomsorg omfattar 60 000 förskolebarn är inte så konstigt när det inte finns realistiska alternativ. Efterfrågan är styrd av ett orättvist fördelat statligt stöd till barnomsorgen. Det gynnar den dyraste omsorgen, daghemmen. En kommunal daghemsplats innebär en statlig och kommunal subvention på ca 60 000 kr. Den som inte får dagisplats får inte ett öre. I den allmänna debatten hör man ofta talas om de statsbidrag som utgår till barnomsorgen. Något som sällan redovisas är de barnomsorgsavgifter som alla löntagare, via arbetsgivaravgifter, betalar in. Vid en jämförelse mellan de statsbidrag som olika kommuner erhåller och inbetalda barnomsorgsavgifter ser man att det bevisligen är landsortens skattebetalare som subventionerar storstadskommunernas barnomsorg. Många goda idéer kan falla på grund av statsbidragsreglerna, t.ex. företagsdrivet dagis och vanligt privat dagis utan alternativ pedagogik samt i några fall på grund av kommunallagen, t.ex. kommunalt vårdnadsbidrag. Dessa hinder och orättvisor måste undanröjas! Den borgerliga familjepolitiken ger barnfamiljerna ekonomiska förutsättningar att välja hur de vill forma sin tillvaro. Särskilt när barnen är små är detta viktigt. Först när mångfald och valfrihet får råda kommer de som vill ha in sina barn på dagis att slippa köerna. De som vill vara hemma hos sina barn kommer att få råd tack vare vårdnadsbidrag och skattelättnader.

Herr talman! 80-talets Sverige är på många sätt ett ofärdssamhälle. Ofärd, det är när en mängd människor inte har någonstans att bo. Efter många års balans på bostadsmarknaden har vi åter glidit in i en djup bostadsbrist. Den regering som för sex år sedan lovade att sätta fart på bostadsbyggandet gick inte i land med den uppgiften. I stället satte den i gång med att slå ihop små lägenheter till större, så att det blev ännu svårare för ungdomar och andra att finna en bostad. I Stockholm är hyresmarknaden nu helt igenkorkad. Bostadsrätter betingar fantasipriser. I samma riktning går utvecklingen på många andra håll i landet. Bostadskrisen drabbar inte bara ungdomen utan också många äldre. På sjukhusen ligger i dag en mängd patienter som skulle kunna skrivas ut, om kommunerna hade resurser att ta hand om dem hemma, i servicehus eller på ålderdomshem. En mängd missbrukare har förlorat sina möjligheter att ha en egen bostad. I våra storstäder finns det ännu många bostadslösa, och nu bereder sig dessa på en kall vinter. I långvården fortsätter trängseln. Över 50 000 patienter saknar möjligheten att ha ett eget rum. Ofärd är det också när hemtjänst och annan social service upphör att fungera. Tiotusentals gamla och handikappade kan i dag inte få den hjälp som de behöver, därför att det inte finns personal. Även här spelar bostadsbristen en stor roll. Hur skall man kunna flytta för att ta lediga jobb inom vården när det inte finns någonstans att bo? Och hur skall småbarnsföräldrar kunna jobba när det inte finns barnomsorg? För tre år sedan bestämde riksdagen att alla som efterfrågar barnomsorg skall få en plats senast 1991. Men mycket tyder nu på att regeringen inte klarar den uppgiften heller. Ännu saknas det 53 000 platser. Bostadsbristen och barnomsorgsköerna påverkar också sjukvården, där vi i dag ser hur hela avdelningar stängs på grund av personalbrist. När det gäller hjärtsjukvård, ortopedi, ögonsjukvård och många andra specialiteter är köerna fortfarande långa. Människor tvingas vänta i månader och år på operationer och behandling. Herr talman! Ett sorgligt kapitel i den svenska ofärden är missbruket av alkohol och narkotika. Här fanns länge vissa svaga tecken på en ljusning. Narkotikabruket föreföll stagnera, och konsumtionen av alkohol sjönk faktiskt med över 20 26. Men nu är bilden en annan. Vi har ett tungt narkotikamissbruk, som inte heller är begränsat till storstäderna, och en alkoholförbrukning som åter ökar. Dessutom har det sociala klimatet hårdnat. 60-talets tunga alkoholister hade i allmänhet bostad och ett fotfäste på arbetsmarknaden. Men i dag är det allt fler som blir bostadslösa och helt utslagna från arbetslivet. De ingår i den stora dolda arbetslöshet som präglar 80-talets Sverige. Tittar man bara på statistiken, finner man att arbetslösheten är låg i Sverige. Ni socialdemokrater talade mycket om den saken i valrörelsen. Men det är inte bara så, att hundratusentals människor är utestängda från arbetsmarknaden, utan det är också så, att dessa människor inte ens får komma med i statistiken. Vad är det som har hänt under 80-talet? Ja, först och främst har det skett en kraftig ökning av antalet förtidspensionärer. Av dessa pensioneras allt fler av vad som kallas arbetsmarknadsmässiga skäl. AMS slår larm om den utvecklingen i sin senaste petita. Vi har också asylsökande som inte får arbeta, trots att de mycket väl skulle kunna göra insatser — inte minst inom vården. Härigenom skulle de fördomar som finns mot invandrare kunna motverkas. Varför bromsar regeringen? Vi har många handikappade som förmenas möjligheten att arbeta. År efter år har vi föreslagit att möjligheterna skall vidgas både i Samhällsföretag och med hjälp av lönebidrag på den öppna arbetsmarknaden. Men här möter vi också motstånd från regeringen. En fjärde grupp är de många människor som skadas i arbetslivet och som inte får en ordentlig rehabilitering. Här utspelas många tragedier. Det gäller t.ex. ryggskador som inte behandlas i tid och som därför leder till livslång invaliditet, något som hade kunnat undvikas, om det inte hade rått allmänt kaos på detta område med en arbetsskadeförsäkring som exploderar, med försäkringskassor som är överlastade med arbete och med en sjukvård som inte får resurser därför att samordningen med sjukförsäkringssystemet inte fungerar. Över alltsammans tronar regeringen, som de senaste fyra åren inte har gjort annat än avvaktat en kraftigt försenad utredning. En viktig förklaring är fjolårets krångliga och ogenomtänkta sjukpenningreform. Vi sade redan då att det var klent räknat och ännu sämre konstruerat. Tyvärr har dessa varningar bekräftats av utvecklingen. Sjuktalet fortsätter att stiga, och vissa månader i våras gjordes det 20 9 fler sjukanmälningar än samma månad föregående år. Ett annat utslag av ofärden i 80-talets Sverige är det starka beroendet av socialbidrag. Antalet mottagare är nu uppe i över 500 000 personer. Regeringen ägnade sig länge åt att analysera denna ökning och söka efter förklaringar, men denna analysfas tycks nu ha övergått i en fas där man passivt betraktar utvecklingen utan att vidta några åtgärder. Passivitet är kanske det mest kännetecknande draget i regeringens socialpolitik. Under de borgerliga regeringsåren förde vi faktiskt en aktiv socialpolitik. Klyftorna minskade i samhället. De sämst ställda fick det bättre. Pensionärerna fick bättre standard, även under de år då lönerna stagnerade. Det satsades inte bara vackra ord utan även pengar på handikappolitiken. Barnomsorgen byggdes ut långt kraftigare än vad som har skett både före och efter. Ser man på de sociala utgifternas andel av BNP finner man att de steg oavbrutet under de borgerliga regeringsåren. Sedan 1982 har de sjunkit. När OECD:s experter granskade socialdemokraternas mandatperiod 1982-1985 fann de att de sociala utgifterna som andel av BNP hade minskat från 31 96 till 27,5 9. Nu är det egentligen inte summan av denna passiva socialpolitik som är mest besvärande, utan det plågsamma är de många enskildheterna. Får jag avslutningsvis ta upp några områden där regeringens långsamhet, vankelmod och ibland handlingsförlamning har tragiska effekter. Det gäller först kampen mot HIV bland injicerande missbrukare och sedan rättspsykiatrin. HIV-epidemin fortsätter att spridas bland och genom narkomaner som delar förorenade sprutor. Den första försvarslinjen mot detta är självfallet att bekämpa narkotikamissbruket. Men experter världen över är också överens om att denna smittspridning genom förorenade verktyg måste bekämpas genom att rena verktyg finns att tillgå, t.ex. genom utbytesprogram av den typ som i flera år har bedrivits i Lund. Här säger regeringen nej till varje utvidgning, trots att Världshälsoorganisationen, Läkaresällskapet, Läkare mot aids och den ena vetenskapliga rapporten efter den andra visar att regeringen har hamnat på fel ståndpunkt. Även vid den stora aidskonferensen här i Stockholm i juni var det helt klart var expertisen i världen står i denna fråga, men den svenska regeringen står tyvärr på en annan ståndpunkt. En rättspsykiatrisk undersökning skall enligt lagen vara färdig senast sex veckor efter domstolens beslut. Denna lag kan inte följas, därför att regeringen inte ger tillräckliga resurser åt rättspsykiatrin. Detta har påtalats i flera år av alla som känner till förhållandena på området, av justitieutskottet, socialutskottet, justitieombudsmannen — flera gånger —, socialstyrelsen och kriminalvårdsstyrelsen. Men regeringen framhärdar i att steg för steg skära ner resurserna till rättspsykiatrin. När jag protesterar mot detta, herr talman, vet jag att jag talar inte bara för folkpartiet utan också för ett enigt socialutskott, i varje fall i den förra riksdagen. Vi har tidigare sagt detta till regeringen, och vi är både förvånade och upprörda över att ingenting händer. Allra sist, herr talman, vill jag säga några ord om handikappolitiken. I valrörelsen föreslog folkpartiet att stödet till föräldrar med handikappade barn skulle ökas. Vi fick då av Bengt Lindqvist höra att han var både upprörd och bestört över att folkpartiet ville sätta grupp mot grupp, att vi ville ta pengar från andra grupper, i detta fall hela skattebetalarkollektivet, för att satsa på föräldrar med handikappade barn. Efter valet har Bengt Lindqvist gett direktiv till den nya handikapputredningen, s.k. nolldirektiv, som innebär att utredningen har i uppgift att hitta besparingar på handikappområdet som kan finansiera nya satsningar på handikappområdet. Vad är detta, Bengt Lindqvist, annat än att ställa grupp mot grupp?

Herr talman! Välfärdssamhället avbildas som en trygg famn för hela svenska folket. Nu har bilden fått sprickor. Klyftorna i samhället har ökat de senaste sex åren. Allt flera människor drabbas av centraliseringens baksidor. Barnomsorgen i våra storstäder får inte personal. Äldreomsorgen i hela landet är på katastrofkurs, då personalen inte orkar med sitt arbete och därför slutar. De problemen är påtagliga såväl i centralorter, där man inte kan nyrekrytera på grund av bostadsbrist, som i glesbygd, där man inte får personal då flyttvågen fört de unga bort från kommunen. Barn far illa. De utsätts för påverkan av den kommersialisering som inte ens väjer för att utnyttja dem i pornografiska tidskrifter eller som ger dem möjligheter att i tidiga år ägna sig åt spel och dobbel. Allt detta sker, medan politiker diskuterar vilka besparingar som härnäst bör göras när det gäller alternativa vårdformer eller fritidssysselsättningar som aktiverar hela familjen. Alkoholoch drogproblemen ökar bland ungdomar och äldre tonåringar. Allt flera kvinnor blir i dag alkoholister. Handlingsförlamningen när det gäller att åstadkomma ett alkoholpolitiskt program för att minska alkoholkonsumtionen med 25 96 fram till år 2000 är påtaglig. Beslutet fattades 1985, och regeringen gav uppdraget till socialstyrelsen för en kort tid sedan. I stället ägnar sig socialdepartementet åt att diskutera om inte utgångsåret för att beräkna en minskande konsumtion bör förläggas till år 1980, då man får statistik som visar på ett bättre resultat än om man räknar utgångsåret från 1984. Familjepolitiken har från regeringens sida präglats av en övertro på kollektiva lösningar, där den enskilda familjens valfrihet har fått träda tillbaka för centralstyrning och ofrihet. Inte minst förslaget om vårdnadsbidraget, som centern tillsammans med folkpartiet och moderaterna presenterade i december 1987, gav klart besked. Det var en lösning som tilltalade barnfamiljerna. Genom vårdnadsbidraget fördelas resurserna på ett rättvisare sätt mellan regionerna; glesbygdsoch landsbygdsbarn får äntligen en likvärdig värdering. Barn blir lika mycket värda med det förslaget, oavsett om de bor i Stockholms innerstad eller i Ydre kommun. Nu har regeringen lovat att som motvikt förlänga föräldraförsäkringen, och detta skall ske utan att det behöver kosta någonting. Denna fördelning av pengar innebär fortsatta orättvisor, som ytterligare ökar klyftorna, genom att de som har arbete och goda inkomster samt kommunal barnomsorg får de största ersättningarna. För de hemarbetande föräldrarna i Malå ger det inte många kronor extra. Deras vårdarbete värderas varken i lön eller i erkännande. Marginaleffekterna blir även stora för de föräldrar som vanligtvis utför ett hemarbete utan ersättning, när föräldraförsäkringens förlängning genomförs. En utbyggd föräldraförsäkring är inte ett solidariskt förslag som gynnar de sämst ställda. Det är i stället vårdnadsbidraget som ger den rättvisa som barnfamiljerna är mest betjänta av. Det förslaget innebär att vi anser att barnen upp till skolåldern är värda att vårdas på det sätt som familjerna själva väljer. Bristen på personal i barnomsorgen innebär att många kommuner inte kan erbjuda en kvalitativ, godtagbar omsorgsform. Det är inte så konstigt att så har blivit fallet, då regeringen tidigt drog in ett stort antal utbildningsplatser för förskollärare och barnsköterskor. Det var tydligt att det ena departementet inte visste vad det andra gjorde, för samtidigt beslutades om full behovstäckning av barnomsorgsplatser år 1991. Nu kommer detta att vålla stora problem, trots att man numera från regeringens sida accepterar privata omsorgsformer som föräldrakooperativ. Varför då inte också utnyttja svenska kyrkans alla förskolor och ge dessa ett statsbidrag likvärdigt med det som den borgerliga kommunen får? Bristen på personal orsakar stor otrygghet för de barnfamiljer som är hänvisade till kommunal barnomsorg. Alltför ofta får föräldrarna besked att dagis är stängt, att det saknas personal. Många dagis kan över huvud taget ej öppnas då personal saknas. Detta är en viktig spricka i välfärden. Köerna till barnomsorgen innebär att alltför många barnfamiljer lever med provisoriska lösningar för att klara tillsynen. Med dyra pengar köps lösningar som samhället accepterar. De svarta dagmammorna accepteras, medan privata initiativ förbjuds eller motarbetas. Detta är ologiskt. Det måste vara barnens bästa som styr utbyggnaden av barnomsorgen. Regeringen tycks ha glömt bort att det inte är föräldrarna man i första hand skall ta hänsyn till, utan att det är barnen det gäller. Ge barnomsorgspersonalen bättre arbetsförhållanden. fortbildningsmöjligheter och ett arbetsinnehåll som inte nöter ut deras ork. Gör det för barnens skull. Herr talman! Den stora gruppen av sämst ställda pensionärer får dyrt betala den inkomstökning som ATP-pensionärerna erhåller i och med att basbeloppet förändras för att kompensera devalveringseffekten. Genom att ta bort friåret i sjukvården orsakas stora kostnader för de pensionärer som har oturen att bli beroende av sjukvården på institution. Genom ett kostnadsfritt år behöver en pensionär ej betala för 365 dagars vård. Det innebär med 40 kronors avgift 14 600 kr. Denna summa kan bli den sparade slant som ger möjlighet för många att behålla sin bostad och med den möjligheten ha en sporre som gör det meningsfullt att klara en rehabilitering. Undantagandepensionärerna saknar fortfarande helt eller delvis pensionstillskott. För dessa gäller inte talet om solidaritet. De är dessutom den grupp som verkligen har den sämsta ekonomin. Detta är också en spricka i välfärden. De får dock inte del av välfärden, utan den går till största delen till dem som har hög ATP. Mönstret känns igen. När tänker regeringen ta sitt ansvar för dessa svaga grupper? Tillfälliga lösningar för att klara personalsituationen innebär att de äldre aldrig vet vem de skall få vård av. Man accepterar att personal anställs med förhoppningsvis en kort introduktionskurs men många gånger helt utan introduktion. Människovård värderas inte högt. Vi kan från centerns sida inte acceptera att detta får fortsätta. Det måste ställas ordentliga krav på den personal som anställs. Kontinuitet och trygga anställningsformer med en arbetsmiljö som inte sliter ut personalen måste eftersträvas. Bristen på institutionsplatser skulle ha varit ännu värre om vi inte lyckats hejda nedläggningen av ålderdomshemmen. Centerpartiet har länge krävt att ålderdomshemmen skall bibehållas. Att det var nödvändigt visar inte minst den brist på institutionsplatser som i dag är påtaglig. Det är köer till alla vårdplatser. Valfrihet i vårdutbudet existerar inte i dag i vårt land. Statsministerns fagra löften från gårdagens debatt om stor valfrihet äger inte giltighet. I dag tvingas människor vårdas i sitt hem mot sin vilja. I dag vårdas alltför många på akutklinikerna, då det saknas rehabiliteringsresurser eller alternativa vårdformer. I dag har många äldre det svårt. Nu är det inte brist på pengar i första hand, nu är det brist på trygghet och personal. I dag är det ensamheten och otryggheten som möter oss från alltför många äldre människor som är i behov av vård och omsorg. Detta är också en spricka i välfärden. Aviseringen i äldreomsorgspropositionen om ett ändrat huvudmannaskap, som inte följts av något besked, skapar också svåra situationer ute i kommunerna. Bristen på ekonomiska medel innebär också att ansvaret för vården ofta skjuts mellan de olika huvudmännen. Vi fordrar snabbt besked om hur framtiden skall se ut när det gäller huvudmannaskapsfrågan. Herr talman! Försäkringskassornas personal utför ett arbete som hela tiden växer, medan kassornas resurser ständigt minskar. Under ett stort antal år har inga ändringar skett beträffande personal, medan riksdagen hela tiden fattar beslut som innebär ökade arbetsuppgifter. Timsjukpenningreformen innebar ett sådant beslut. Vi från centern kritiserade starkt förslaget, då vi insåg att det var byråkratiskt och svårt att administrera. Det visade sig att vi fick rätt. Att reformen sedan visade sig bli åtskilliga miljarder dyrare än beräknat bevisar bara att regeringen inte visste vad reformen skulle leda till. Folkbokföringen och arbetsskadorna, adoptionskostnaderna och friåret i sjukvården och många andra nya uppdrag kommer att innebära att det behöver anställas åtskilliga personer på försäkringskassorna, om det skall bli möjligt att bedriva en godtagbar service. Bristen på kontroll och uppföljning av sjukskrivningsfall bidrar till ökade kostnader för försäkringen. Besparingarna på personalsidan ger stora merkostnader på försäkringssidan. Nu diskuteras fortsatta nedläggningar av lokalkontor. Den centraliseringen kan vi från centerns sida inte acceptera. Det finns många skäl att behålla ett väl utbyggt lokalkontorsnät. Tror man på en levande landsbygd måste man också från regeringens sida se till att det blir möjligt med en god service även på de mindre orterna. Herr talman! För att skapa en trygg tillvaro måste grundtryggheten garanteras. Så är inte fallet i dag. Under de sex senaste regeringsåren har klyftorna ökat, och de sämst ställdas situation har inte bedömts som mest viktig att komma till rätta med. Centern kommer att driva dessa rättvisekrav. Vi är det parti som står för den mest rättvisa fördelningspolitiken.

Herr talman! Jag är ett problem. Ja, inte bara jag, utan vi är tydligen en hel generation som består av oanpassade, slöa och våldsbenägna snattare, klottare och ligister. Det låter kanske som om jag nu tar i litet väl häftigt. Men det är faktiskt den bild som vi ungdomar ser av oss själva då vi speglar oss i samhället omkring oss. Att vara ungi dag, det är att veta hur det känns att vara ett problem. Det är att uppleva att det inte finns någon plats för oss i samhället och att inte tas på allvar. När man pratar om ”ungdomsproblemen” handlar det till stor del om samhällets problem med ungdomar, och bara i mycket liten utsträckning om ungdomars problem i samhället. Jag vill läsa en kort dikt av en tjej som heter Susanne Holmberg. Dikten heter Jag, en puckel. Har ni tänkt på. Varför kallar dom oss puckeln. Ungdomspuckeln. Är det något man helst vill operera bort? Så varför inte kalla oss tumören eller binnikemasken på en gång? Det vore ärligare. Dikten uttrycker just den här känslan av att vara något onödigt, överflödigt och bekymmersamt. Den känslan har inte uppstått alldeles av sig själv och det är, tycker jag, en känsla som faktiskt är berättigad och som speglar den verklighet som ungdomar lever i och den attityd som vi möts av. Ungdomen är ingen enhetlig grupp. Tvärtom är klasskillnaderna bland ungdomar ofta tydligare än i samhället i övrigt. Den grupp ungdomar som kommer från välbeställda hem drabbas nästan aldrig av ”ungdomsproblemen” och anses heller inte vara ett problem i samhället. De behöver inte oroa sig över att bli bostadslösa, arbetslösa eller bli frustrerade över att aldrig bli tagna på allvar. De kan ägna sig åt att konsumera allt det som reklamen bjuder ut till oss unga. Det finns ett stort utbud att konsumera om man är ung och rik. Ja, några ungdomar har en given plats i samhället och upplever inte någon ungdomsfientlighet. Men den grupp ungdomar som har fått sin sociala situation försämrad och som dagligen upplever att de är ett problem, den gruppen är mycket stor, och det finns flera anledningar till att oroa sig över det, och än fler anledningar till att göra något åt det. Ute i Europa är ungdomarnas situation mycket värre än i Sverige. I flera västeuropeiska länder talar man i dag om ungdomen som en marginaliserad grupp, en grupp som står utanför samhället, som formar sina egna lagar och som lever under torftiga och otrygga förhållanden. Det är ungdomar som försörjer sig i lagens utkanter och som är ”fast bosatta” i ockuperade rivningskåkar. Den situationen har vi ännu inte i Sverige, men också här är ungdomens sociala situation alarmerande. Det är ungefär dubbelt så vanligt att ungdomar i åldern 18-29 år tvingas lita till socialbidrag för sin försörjning jämfört med befolkningen i sin helhet, och det finns ca 100 000 ungdomar under 25 år som i dag saknar bostad. Dessa ungdomar lever i en sfär som egentligen inte finns, de har sin dagliga tillvaro i en verklighet som på många sätt står utanför samhället. Vi som är unga i dag lever hårt trängda mellan vad som uppfattas som två stora, kvävande kolosser. Den ena kolossen är de kommersiella krafterna och vinstintressena, som försöker att tjäna pengar på oss på alla upptänkliga sätt och som riktar all sin reklam mot oss. Det är vi som skall köpa oss ett värde, vi skall köpa en identitet och en plats i samhället. Den andra kolossen är vad som skulle kunna kallas statens kontrollintresse, som behandlar ungdomar som ett problem och ett hot, och som utsätter oss för små uppiggande kampanjer om hur vi bör leva, men som svarar med att slå dövörat till eller demonstrera polismakt, då ungdomar försöker göra sin röst hörd och sin verklighet synlig. Klämda mellan två kolosser ropar ungdomar på respekt och värdighet. I syfte att förbättra ungdomars sociala situation har regeringen hänvisat ungdomar till speciella särlösningar. Därmed permanentar man uppfattningen att ungdomar är ett problem, och inte en tillgång, i samhället, och känslan av utanförskap förstärks. I dag är det nästan omöjligt att bli behandlad som en fullvärdig, myndig medborgare om man är under 25 år. Vpk kan inte acceptera att ungdomars utsatta sociala situation skall lösas med förnedrande särlösningar. Ungdomar skall självfallet inte leva under sämre förhållanden än andra människor på grund av sin ålder. Jag frågar mig: Vem är det som skall vårda den växande gruppen av äldre? Vem är det som skall arbeta i industrierna? Vem är det som skall ta hand om det radioaktiva avfallet och de döende haven? Vem är det som är framtiden? Vi hör ibland att det skulle vara vi unga som är framtiden. I så fall måste jag utfärda en varning, för det bådar inte särskilt gott när den s.k. framtiden håller på att marginaliseras. Ungdomars sociala situation och livsvillkor måste förbättras, dels därför att många ungdomar i dag lever under mycket torftiga och osäkra förhållanden, dels för att vi inte skall få en hel generation som vänder samhället

Herr talman! Jag tänkte också tala litet om sjukvård. Vad behövs för att klara den hälsooch sjukvårdskris som är under uppsegling? Eller skall man kanske fråga sig: Är det över huvud taget en kris på gång? På Landstingsförbundets kongress i somras sade Landstingsförbundets ordförande Gunnar Hofring, socialdemokrat, i sitt inledningsanförande att han inte delade uppfattningen att hälsooch sjukvården är i kris. Det kinesiska tecknet för kris består av de två tecknen för fara och möjlighet. Så ser socialdemokraterna på problemet enligt Gunnar Hofring. Men om nu inte sjukvården är inne i en kris ännu, riskerar vi att hamna där. Vi måste agera nu för att om möjligt undvika krisen. På 2000-talet — där är vi snart — blir vi allt fler äldre. Vi håller redan på att bli det. Samtidigt blir vi allt färre yngre, som kan ta hand om den växande skaran åldringar. I dag går 44 miljarder kronor till äldrevården, och då har man ändå inte räknat med obetald anhörigvård, som i dag uppskattas till ungefär 14 miljarder. Det är inte bara livets längd som räknas. Det är faktiskt livets innehåll också. Redan i dag fattas det arbetsvilliga till vård och omsorg. Det finns många orsaker till detta. En är att vårdyrkena är svåra att kombinera med hem och familj. Man vill inte arbeta varannan helg. Därför måste vi tillåta de anställda att arbeta högst var tredje helg. Vi måste också se till att arbete inom vård och omsorg får högre status. Vad är mer angeläget än god och mänsklig omvårdnad och omtanke? Då skall också de som arbetar inom dessa yrken märka av det, både i börsen och i form av uppskattning, utbildning och inflytande. Arbetsgivaren får en sänkning av arbetsgivaravgiften med en fjärdedel för de vårdanställda, om miljöpartiet får igenom sina krav. Arbetsgivaren kommer t.o.m. att finna det ekonomiskt lönsamt att på detta sätt behålla kunnig personal och slippa alltför täta personalbyten. Tänk vad det betyder för patienten, för barnet och för den gamla, i form av ökad trygghet, att få omges av kända ansikten. Men då måste vi ta hand om de anställda. De måste få rätt till kortare arbetstid och mer flexibel tjänstgöring. Vi vill införa 30-timmarsvecka med laglig rätt till 20-timmarstjänst. Skall detta fungera ekonomiskt måste de 31 000 första kronorna tjänade på lönearbete bli skattefria. Vi vill att momsen på basmaten skall bort. Det skall finnas rätt att bli hemma hos barnet de två första åren — jämnt fördelade på vardera föräldern. Skall vi få människor att stanna inom vården måste vi ge dem ekonomiska fördelar och uppskattning. Å andra sidan vill vi ha en rörlig pensionsålder mellan 60 och 70 år. Det är därför som vi måste ha fler som arbetar inom vården. Om miljöpartiets förslag att låta ungdomar tjänstgöra under sitt värnpliktsår inom sjukvården och omsorgen, som handräckning och vad som i övrigt är möjligt går igenom, minskas den sociala sårbarheten. Att ha insikter om sjukvård och omsorg måste vara värdefullt för alla människor. Även i dag tar man in personal i vården och omsorgen som inte alltid är utbildad. Tror Bengt Westerberg att all nyanställd personal inom vård och omsorg är färdigutbildad, tror han fel. Det är inte så i dag. Individen i centrum är mottot för hälsooch sjukvården i miljöpartiets Sverige. Vården är en viktig del av svensk välfärdspolitik. En kvalificerad vård har alltid varit högt prioriterad, både av allmänhet och politiker. Den har dock under senare år kännetecknats av ökad centralisering, administration och byråkratisering. Detta har fått kostnaderna för vården att öka sexfaldigt under 1960 och 1970-talen. Och vad värre är — vården har trots detta inte kunnat mätta behoven. En stor del av de enorma resurser som ställts till sjukvårdens förfogande har gått åt till att hålla jämna steg med miljöförstörelsens följder. Tyngdpunkten inom hälsooch sjukvården måste därför förskjutas från traditionell medicinsk behandling till förändring av livsstil och miljö. Vi måste gå till roten med det onda. Den enskilde måste ta ansvar för sig själv och kunna påverka samhället, så att trycket på sjukvården minskar och samhället klarar av vården och omsorgen. Det är bättre att förhindra att sjukdom uppstår än att bota symtomen. Många sjukdomar skulle vi kunna slippa om vi levde på ett annat sätt.

Vi bör inte ha någon fast Öresundsförbindelse, någon Scan Link eller liknande, någon sopförbränning eller några kolkraftverk. Det som jag nu har räknat upp skulle faktiskt kunna minska antalet lungcancerfall. Vi kan minska antalet hjärtinfarkter genom att minska stressen. Om människor får möjlighet att lönearbeta mindre kommer sjukfrånvaron att minska. Då minskar också drogberoendet— alkohol, beroendet av narkotika, tobak och vissa nervlugnande mediciner. Drogberoendet i sig för med sig många sjukdomar. Vi behöver också satsa på fritidssektorn. Både hjärta och hjärna behöver motion. Vi behöver också se till att våra aggressioner får utlopp på ett sunt sätt, så att vi inte behöver droga ned oss, inte stressa ihjäl oss. Så kan vi minska antalet hjärtinfarkter. Vi kan minska antalet ledskador och magsjukdomar genom att inte vara överviktiga utan äta rätt. Det vi kallar giftfri mat skall självfallet serveras i skolor, på servicecentra och sjukhus. Maten skall tillverkas på hemmaplan, inga onödiga transporter. ”Exportera” recepten, inte maten! Utöka torghandeln och småbutikerna! Kräv bättre djurhållning! Minska kemikaliejordbruket! Mat skall inte innehålla en massa konstigheter. Maten skall vara färsk, och när den blir gammal skall den bli förstörd. Vi behöver inte bli balsamerade redan under livstiden. Satsa på barnen. Satsa på skolhälsovården. Värna om skolsköterskorna, mattanterna, skolvärdinnorna. Dra inte in på barnavårdscentralerna. Vi vill att våra barn skall bli en frisk generation. Minska allergierna genom att bygga hus som man kan leva i och vara frisk i. Inga mögelhus, radonhus, farliga träimpregneringsmedel. Inga flytspackelgolv, inga spånskivor som avger formaldehyd, inga heltäckningsmattor som innehåller en massa dammkvalster — som för resten det här huset verkligen är fullt med. Inga plastmaterial som avger livsfarlig rök även vid en liten eldsvåda, inga färger som ger hjärnskador, ingen freonanvändning som förstör ozonskiktet och ger oss hudcancer. Vi kan faktiskt göra mycket för att hålla oss friskare. Det stärker självkänslan och självförtroendet att klara sig själv, att inte behöva gå till doktorn för alla småkrämpor. Vi föreslår därför att sjukperioden utan läkarintyg förlängs från sju till elva dagar. Då hinner man själv bota en vanlig förkylning och måste inte gå till doktorn på åttonde dagen och bli sjukskriven och eventuellt få penicillin. Men när vi ändå behöver sjukvård skall vi ha god sjukvård. Då skall alternativ vård och den vanliga s.k. skolmedicinen samarbeta för patientens bästa. Försäkringskassan skall ersätta båda sorterna under vissa bestämda förutsättningar. När det gäller tandvård skall vi kräva mer forskning för att få fram oskadliga tandfyllnadsmaterial. Amalgamet bör bort inom tre år. Vi vill ha det som en press för att få fram oskadliga tandmaterial. Det är tydligen möjligt att satsa massor med pengar på krigsindustri och på försvaret, men det tycks inte finnas tillräckligt med pengar för ofarliga tandfyllnadsmaterial. Vi kan minska förslitningarna och arbetsskadorna genom satsning på god arbetsmiljö. Vi kan minska dödsfall och olycksfall vid bilolyckor genom sänkta hastigheter på vägarna. Det finns mycket man kan göra för att hålla sig frisk. Låt oss göra detta, för hur skall vi annars klara sjukvårdskrisen? Jag tänkte litet på Ylva Johansson. Hon klagar över hur det är att vara ett ungdomsproblem. Men det finns ett äldreproblem också. De som ingen hinner passa, sköta, vårda. I dagens samhälle skall man vara lönsam. Minns den där tavlan av alla förstaklassare som satt med tindrande ögon och troskyldigt tittade ut över sina bänkar, och så stod det i texten: Är du lönsam lille vän? Det är inte lätt med livet, men nu får vi försöka klara sjukvårdskrisen.

Herr talman! Anita Stenberg frågade vad jag menade med ungdomsproblem -— det finns ett stort äldreproblem också. De problemen är väl inte riktigt av samma natur. Även om också jag tycker att det finns problem med äldreomsorgen ursäktar inte detta att man diskriminerar ungdomar. Jag vill i sammanhanget fråga Anita Stenberg vad hon menar med att alla ungdomar skall beordras att jobba inom vården. Skall man göra det bara för att man är ung?
Herr talman! Miljöpartiet har ett förslag till en sorts allmän värnplikt. Både män och kvinnor skall göra denna allmänna värnplikt, och vi vill att de som inte vill göra vapentjänst skall t.ex. kunna arbeta ett år inom vård och omsorg. Vi tycker att det är viktigt att människor får lära det.
Jag förstod inte riktigt vad hon menade med det förslaget.

Herr talman! Såvitt jag förstår innebär detta att man säger att ungdomar skall lösa de problem som finns i samhället med vårdkrisen, just därför att de är unga. Det handlar ju inte om att försvara landet eller få en utbildning. Att just ungdomar skulle lösa de problemen tycker jag är litet konstigt.
Herr talman! Det är inte så konstigt alls. Det är nämligen en del av vårt försvar att kunna vårda och ta hand om människor. Det kommer att bli ett stort problem. Varför skall inte unga kunna det också, och varför skall inte många unga kunna det? Det tycker jag är bra.

Herr talman! Under denna valperiod kommer det att bli möjligt att bygga ut föräldraförsäkringen och dubbla den så att den kommer att omfatta alla barn tills de är 18 månader gamla. Ersättningen kommer att ske efter inkomstbortfallsprincipen. Detta är viktigt för valfriheten. Det gör det möjligt för alla föräldrar som så önskar att vara hemma hos sina barn medan dessa är små. Till skillnad från det borgerliga förslaget om vårdnadsersättning kommer det att göra det möjligt för ensamstående föräldrar och för föräldrar med låga inkomster att vara hemma om de så önskar. Det blir också ett fritt val inom familjen, i parförhållanden, att utan ekonomiska hänsyn välja den part som skall vara hemma hos barnen. Det är också en viktig valfrihetsfråga. Detta förslag innebär dessutom att utbyggnaden skall kunna användas av de familjer som så vill för att korta sin arbetstid under en längre tid. Den blir alltså så flexibel. Denna reform hör samman med rättigheten till plats inom barnomsorgen för alla 1991. Detta är synnerligen viktigt. Men hur är då läget? Vissa andra debattörer har kommenterat utbyggnaden av barnomsorgen. Det har funnits siffror totalt över landet som pekar på en kraftig utbyggnad och som angivit ett ljust läge. Men det finns andra siffror som pekar på motsatsen. Bilden är väl den att åtskilliga kommuner kommer att klara utbyggnaden, medan det ser mörkt ut i en hel del andra kommuner. Orsakerna till detta är många. En är att en hel del kommuner har spekulerat i att en annan familjepolitik skulle komma att föras efter detta val och därför inte brytt sig om att bygga ut barnomsorgen. Så har skett i många kommuner. Det kommer att bli svårt för dem att under dessa år som återstår ta igen allt det de har förlorat. En annan sak är bostadsbristen. Svårigheten att skaffa lokaler i många av våra kommuner har ställt till problem när det gäller flyktingmottagning, äldreomsorgen, gruppboende och kvarboende för äldre personer. Det har också ställt till problem för barnomsorgen. Ett annat problem som börjar torna upp sig och som en del talare har varit inne på är personalrekryteringen. Jag vet att problemen inte är likartade över hela landet. I massmedia diskuterar man ofta Stockholmsproblemen och generaliserar dem. Problemen är inte lika allvarliga runt om i landet, men de skall inte negligeras. Jag tror att det kommer att bli nödvändigt att se över utbildningskapaciteten. Det är glädjande att ansökningarna till förskollärarseminarierna har ökat, men vi måste göra en analys av utbildningskapaciteten. Men den allra viktigaste frågan kommer att bli åtgärder för att försöka behålla den personal som i dag jobbar i barnomsorgen. Då är det ofta lönefrågan som diskuteras, och den är viktig. Det kommer att visa sig på detta område liksom på många andra. Men lönen är inte allena saliggörande. Frågan om kvalitet inom barnomsorgen har också betydelse. Kvaliteten inom barnomsorgen är naturligtvis viktigast för barnen. Men det har också betydelse för den personal som arbetar inom barnomsorgen huruvida man tycker att det är givande och viktigt att arbeta inom denna sektor och att man tycker att man kan göra något viktigt med sitt arbete. Därför måste kvalitetsfrågorna också diskuteras under denna period av kraftig utbyggnad. Möjligheterna för personalen att påverka sin egen arbetssituation och innehållet i barnomsorgen, naturligtvis tillsammans med föräldrarna, är av betydelse, liksom möjligheterna till vidareutbildning, för att man skall kunna driva ett aktivt förändringsarbete ute på basplanet. En annan sak som följer av den kraftiga utbyggnaden av förskoleplatserna är ett ökat tryck när det gäller skolbarnsomsorgen. De föräldrar som har haft plats i barnomsorgen för sina förskolebarn kommer att i ökad utsträckning också efterfråga plats i skolbarnsomsorgen. Ett problem som kommunerna länge har brottats med är att omsorgen om barn i åldrarna nio till tolv år har varit synnerligen bristfällig. Nu har det kommit nya regler för statsbidrag på detta område som innebär ett mer flexibelt utnyttjande, eftersom delar av statsbidraget är avsedda för öppen verksamhet. Vi får följa denna utveckling och studera om kommunerna använder detta mer flexibla statsbidragssystem till att skapa former för omsorg för denna åldersgrupp. De barnen är faktiskt för små att lämnas vind för våg. Den stora debatten kring barnomsorgen under senare år måste ur föräldrarnas synpunkt ha tett sig underlig. Debatten har i mycket stor utsträckning handlat om alternativ inom barnomsorgen. Det har då inte varit fråga om pedagogiska alternativ, utan om alternativa driftsformer, huruvida kommersiella krafter skall ta över delar av barnomsorgen, huruvida marknadskrafterna skall få ett ökat spelrum. Någon talare har här sagt att det är förbjudet med privat barnomsorg. Det har det såvitt jag vet aldrig varit. Vad vi diskuterar är om denna kommersiella verksamhet skall ha statsbidrag. Det är det debatten gäller. Förutom att det finns åtskilliga exempel runt om i världen på vilken typ av barnomsorg detta ger, med segregationseffekter, alltså en uppdelning mellan barn från olika ekonomiska och kulturella miljöer osv., måste detta vara en fråga som ter sig konstig från föräldrarnas synpunkt. Jag har under mina år som kommunalpolitiker träffat många föräldrar som haft synpunkter på barnomsorgen. Men jag har faktiskt aldrig någonsin träffat någon förälder som efterfrågat privat barnomsorg. Det är möjligt att de finns. Men det är inte den stora valfrihetsfrågan inom barnomsorgen. Jag har träffat föräldrar som efterfrågar kooperativa lösningar, som vill starta dagis tillsammans. Jag har träffat föräldrar verksamma inom föreningar, som vill åstadkomma lösningar framför allt när det gäller skolbarnsomsorg. Men jag har alltså inte träffat föräldrar som efterfrågar privata lösningar. Däremot efterfrågar den alldeles övervägande delen av föräldrarna kommunal barnomsorg. Det är just bristen på kommunal barnomsorg som de lägger märke till. De kanske ser att grannarna har kommunal barnomsorg som de är mycket nöjda med. De allra flesta som har kommunal barnomsorg är ju nöjda med den. Den efterfrågas av föräldrarna, och de klagar på kommunalpolitikerna för att de inte kan få del av denna resurs. Därför måste handlingslinjen bli en utbyggnad av den kommunala barnomsorgen, eftersom det är vad föräldrarna efterfrågar i första hand. I den mån de vill ha ideella lösningar i form av kooperativa föreningsdrivna dagis skall man ställa upp på det. k Jag vill också säga några ord om äldreomsorgen. En del av de problem jaj har tagit upp när det gäller barnomsorgen är också relevanta på äldrevårdsområdet. När det gäller detta med privata alternativ förekommer där samma diskussion och samma uppdelning. Dessutom är det när det gäller hemtjänsten fasligt opraktiskt att införa privata lösningar. Hemtjänstassistenterna är arbetsledare och gör samtidigt vårdbehovsundersökningar inom hemtjänsten. Det ligger en finess i att den som gör behovsbedömningen — och sådana kan behöva göras rätt ofta inom äldreomsorgen — också har arbetsledaransvaret. Detta skulle gå förlorat om man införde privata lösningar och lämnade ut delar på entreprenad. Det skulle förutom alla de andra negativa effekterna vara fasligt opraktiskt. Det talas också om frivilliga lösningar genom pensionärsrörelsen och handikapprörelsen. Sådana förekommer i stor utsträckning i dag som komplement till hemtjänsten. Här kan göras mer, det skall villigt erkännas. Men om man träffar medlemmar från handikapprörelsen och pensionärsrörelsen ute på fältet kan man konstatera att det är de grupperna som kanske i allra största utsträckning ställer krav på utbildning när det gäller hemtjänsten. Man säger inom dessa rörelser: Vi kan precis som i dag ställa upp med lösningar som innebär ett komplement till den kommunala hemtjänsten. På det området kan man utveckla metoder i framtiden. Men låt oss inte tro att man kan ta över eller avhjälpa den brist som vi ser framför oss när det gäller hemtjänsten. Personalfrågorna kommer att bli än mer akuta inom äldreomsorgen än inom barnomsorgen. På det området har vi hela utbildningsfrågan. Jag hoppas att denna fråga snart får en lösning, så att vi får en enhetlig utbildning. Vi kommer då också in på detta med det dubbla huvudmannaskapet. Jag tycker att det är tillfredsställande att äldreomsorgspropositionen med en klar markering av vikten av en samlad äldrevård har kommit. Men jag förstår också att bl.a. de ekonomiska konsekvenserna måste utredas. Det är alldeles självklart. Det är totalt meningslöst om kommunerna får ta över en verksamhet som de inte får pengar till. Då kommer det bara att gå åt skogen.

Herr talman! Jan Andersson talar om valfrihet, men för vem? Det socialdemokratiska alternativet till de borgerliga förslagen om vårdnadsbidrag är ju en utbyggnad av föräldraförsäkringen. Men en sådan utbyggnad gynnar ju främst dem som har arbete och goda inkomster. De som har de högsta inkomsterna kammar hem 125 000 kr., medan t.ex. hemmarbetande kvinnor, de som studerar och de som av andra skäl inte har tillräcklig inkomst får under 11 000 kr. i förbättring. Det motsvarar mindre än en tiondel. Socialdemokraterna slår inte vakt om de sämst ställda famijerna utan följer här en omvänd princip. Man har dessutom inte talat om hur förslaget skall finansieras. Vi har frågat om det i valrörelsen. Svaret har hittills varit att den ekonomiska tillväxten skall sköta den saken. Men hur skall man kunna få ekonomisk tillväxt med den socialdemokratiska högskattepolitiken, och hur får man fram pengar till allt annat som socialdemokraterna har lovat, t.ex. den sjätte semesterveckan? Bara den kostar 20 miljarder kronor. Valfrihet förutsätter också mångfald och att det finns olika alternativ. Den kommunala och landstingskommunala vården och omsorgen skall givetvis finnas kvar. Den är många gånger mycket bra. Men den kan bli bättre om det finns alternativ. Den offentliga verksamheten kan dra nytta av vad man inom alternativen har utvecklat och prövat. Vi har sett åtskilliga exempel, inte minst i kommuner som under den gångna mandatperioden har haft en moderat ledning, på att man på den offentliga sidan kan dra nytta av vad som har utvecklats och prövats inom alternativen. Detta gäller för såväl barnomsorgen som sjukvården och äldrevården. Jan Andersson talar om valfrihet. Men i praktiken åstadkommer han inte några förutsättningar för att det skall bli en mångfald och olika verksamhetsformer. Han säger att han tror att ett visst antal efterfrågar vissa olika slag av barnomsorg. Men det väsentliga i detta sammanhang är att man åstadkommer ett varierat utbud, så att den verkliga efterfrågan i praktiken får visa vilka omsorgsformer som efterfrågas mest. Det kan man inte i förväg förutse, och man kan än mindre skriva bruksanvisningar för hur enskilda människor skall handla i detta sammanhang.

Herr talman! Jan Andersson talar mot sitt förnuft när han påstår att kommunerna inte har brytt sig om att bygga ut barnomsorgsplatser därför att de har väntat på att vårdnadsbidraget skulle införas. Så är inte fallet. Det är helt andra skäl till att kommunerna inte har byggt ut i samma takt som åren 1976-1982: Brist på personal, brist på tomtmark, brist på planering över huvud taget och brist på samordning med riksdagsbeslutet om att vi 1991 skall ha en fullt utbyggd barnomsorg. Vi ställer också upp på att barnomsorgen skall vara fullt utbyggd 1991, men vi vill ha alternativen med i den fulla utbyggnaden. Vi vill ha ett vårdnadsbidrag som verkligen ger valfrihet och rättvisa åt de enskilda familjerna. Personalbristen kan inte vara någon överraskning, eftersom utbildningsplatserna drogs ned i god tid, innan beslut fattades om utbyggd barnomsorg. Bostadsbristen måste man också ha känt till, och bristen på planering kan heller inte ha kommit som en blixt från en klar himmel. Allt tyder på att regeringens planering och samordning när det gäller att se till att uppfylla det beslut som riksdagen fattat har varit mycket dålig. Sedan är det så att människor inte efterfrågar det som inte finns! Om det inte finns några privata alternativ att efterfråga får man heller ingen efterfrågan på dem. Finns det möjligheter att få privata alternativ kommer också efterfrågan att öka. Föräldrar frågar efter barnomsorg, och som regel bryr de sig inte om ifall det är en privat eller kommunen som driver det hela. Vad de kräver för sig och sina barn är en bra barnomsorg — bra för barnen och för familjen. Jag tror att privata lösningar är ett bra och verkligt behövligt alternativ när den offentliga sektorn inte klarar av sina arbetsuppgifter. Det är en sporre i den verksamheten. Det var också intressant att notera när det gäller äldreomsorgsbiten att det kommunala huvudmannaskapet kräver ett resurstillskott. Jag hoppas verkligen att så blir fallet den dag då beslutsunderlaget blir klar" att föreläggas i riksdagen. Det är vad vi i kommunerna också vill för att kunna klara den äldreomsorg som vi då kommer att få ansvar för. Anhörigas och närståendes insatser liksom frivilliga organisationers insatser kan vi inte säga nej till. De behövs. Alla som kan ställa upp och göra något i äldreomsorgen skall också ges den möjligheten.

Herr talman! Får jag börja med att hälsa Jan Andersson och Ylva Johansson välkomna i kammaren och gratulera dem till deras första debattinlägg. Anita Stenberg, som jag också hade tänkt hälsa välkommen, tycks ha försvunnit. Jan Andersson sade att han inte hade träffat några föräldrar som vill ha privat barnomsorg. Men varför är ni då så rädda? Varför har ni stiftat en särskild lag för att förhindra att statsbidrag utgår till de föräldrar som till äventyrs kan önska sig en sådan barnomsorg? Rädslan är obegriplig om det nu inte finns något intresse från föräldrarnas sida. Om å andra sidan föräldrarna är intresserade, då borde ni inte spärra vägen för dem när det gäller att få den barnomsorg de önskar. Vår strävan är att alla föräldrar skall få den barnomsorg de önskar, vare sig den är kommunal, kooperativ, ideell eller privat, eller om de själva önskar vårda sina barn i hemmet. Det är föräldrarnas önskemål som är vår riktlinje, vår måttstock för familjepolitiken. Det är för oss obegripligt att socialdemokraterna inte kan förena sig med oss om principen att föräldrarnas egna önskemål skall vara styrande. Det gladde mig att Jan Andersson tog upp frågan om skolbarnsomsorgen. Under den föregående mandatperioden hade vi här i riksdagen möjlighet att förhindra en av regeringen planerad försämring av statsbidragen till skolbarnsomsorgen. Jag hoppas att vi i fortsättningen kan undvika att sådana försämringar sker. Får jag ställa en enda fråga till Jan Andersson: Om ni inte ser något intresse för privat barnomsorg, varför är ni då så förfärligt rädda för den?

Herr talman! Jag vill först vända mig till Daniel Tarschys. Hade Daniel Tarschys lyssnat noga hade han uppfattat att jag sade att förutom att det finns negativa konsekvenser med kommersiella lösningar inom barnomsorgen har jag faktiskt aldrig träffat föräldrar som efterfrågar sådana. De negativa konsekvenserna finns det gott om exempel på, runt om i världen. De har debatterats från denna talarstol tidigare i dag. Det har talats om den uppdelade barnomsorg, äldreomsorg m.m. som finns i andra länder. De lösningarna vill jag inte ha! Dessutom tror jag faktiskt att uppslutningen kring principerna för den socialpolitik när det gäller barnoch äldreomsorgen som vi har i Sverige är stor och att folk alltså inte efterfrågar alternativa lösningar i särskilt stor utsträckning. Därför är det litet knepigt när dessa frågor blir de största. Jag har faktiskt uppfattat det så att dessa frågor från de borgerliga partierna betraktas som de största frågorna när det gäller valfrihet. Så är det inte alls! Vad gäller fritidshemmen vill jag framhålla att jag inte var med i riksdagen vid det tillfälle då det aktuella beslutet togs. Men var det inte så, Daniel Tarschys, att det förslaget innebar en mer flexibel användning av resurserna, vilket ni sade nej till? Ville inte ni behålla det stelbenta statsbidragssystem som fanns tidigare, som mer eller mindre omöjliggjorde de mer flexibla modellerna för 10—12-åringar. Var det inte så, Daniel Tarschys? Karin Israelsson sade att jag talade mot bättre förnuft. Nej, det gjorde jag inte. Jag kommer från en kommun där de borgerliga partierna har resonerat så. De har medvetet lagt fram förslag i socialnämnden i Helsingborg som inte innebär full behovstäckning med hänvisning till att de inte visste vilken familjepolitik som skulle komma att föras. — Det finns fler exempel än den kommunen. Låt mig sedan ta upp vårdnadsbidraget. Vi måste utgå från den verklighet som finns. För de föräldrar som har att bedöma möjligheten att kunna vara hemma hos sina barn medan de är små gäller det att välja mellan vårdnadsbidraget och föräldraförsäkringen. Den ekonomiska situation som man ställs inför när man blir småbarnsförälder måste vara likartad med den man annars har. Det måste vara förutsättningen i detta val. En sådan likartad ekonomi får man med föräldraförsäkringen men inte med vårdnadsbidraget. Vårdnadsbidraget skulle vara 41 kr. om dagen. Det innebär att ingen ensamstående, ingen låginkomsttagare, knappast någon normalinkomsttagare kan göra detta val — endast de familjer där ena parten har god inkomst. Vad är det för valfrihet?

Herr talman! Både vad gäller skolbarnsomsorgen och förskolebarnens omsorg vill vi ha största möjliga flexibilitet, alltså största möjliga frihet för kommunerna att arrangera sin vård som de finner lämpligt och som föräldrarna accepterar liksom största möjliga frihet för föräldrarna att välja den form av barnomsorg de anser vara riktig. Då säger Jan Andersson att det leder till segregation. Den risken finns kanske om man inte får statsbidrag till den privata barnomsorgen. Då blir verkligen den privata barnomsorgen förbehållen den som har pengar. Men om det blir som vi önskar, att det skall kunna utgå statsbidrag till den barnomsorgen precis som till annan barnomsorg, då upphävs risken att det blir segregation genom privat barnomsorg. Då blir den tillgänglig för alla föräldrar. Jag tror inte alls att det som Jan Andersson är rädd för skulle förverkligas i Sverige, med ett system där vi ju stöder barnomsorgen med skattepengar. På den punkten skiljer sig Sverige från de länder som Jan Andersson hämtar exempel från. Frågan till Jan Andersson kvarstår: Varför är ni så förskräckligt rädda för att låta föräldrarna få den barnomsorg som de själva vill ha?

Herr talman! Jan Andersson gör ett avslöjande uttalande när han säger att han har tittat på olika alternativ utanför Sverige och att han inte vill ha sådana lösningar. Så säger en politiker som slår vakt om en förmyndarattityd. Jan Andersson, det är fråga om att skapa förutsättningar för en verklig valfrihet för föräldrarna att kunna välja olika barnomsorgsformer. De som vill välja kollektiva lösningar får göra det. Men det finns många som inte vill ha det. De skall då ha möjligheter och ekonomiska förutsättningar att kunna göra ett annat val, att välja privata alternativ eller att välja att låta någon av föräldrarna stanna hemma och ta hand om vårdnaden av de egna barnen i hemmet. Det borgerliga vårdnadsbidraget är rättvist, eftersom det utgår lika för alla. Bidraget utgår per barn och är beskattat men avdragsgillt vid utgifter för barnomsorg oavsett i vilken form den utgår. Det reformförslag som vi har torgfört i valrörelsen är fullt ut finansierat och överlägset en utbyggd föräldraförsäkring. Skälen är många för detta. Vårdnadsersättning eller vårdnadsbidrag ger större valfrihet. Man måste inte använda pengarna till daghem om man inte vill. Ersättningen gör det ekonomiskt genomförbart att kombinera deltidsarbete med hemarbete och underlättar även för dem som vill vara hemma hela tiden medan barnen är små. Vi som politiker skall inte skriva bruksanvisningar på hur enskilda människor skall handla. Vi skall skapa förutsättningar för deras eget fria val och inte lägga synpunkter på om de väljer alternativ som politikerna kanske inte tycker kan passa in i den ideologiska bilden.

Herr talman! När det gäller valfriheten och föräldraförsäkringen, Jan Andersson, är den mest gynnsam för den som har det bäst. Man gör en värdering av den vårdinsats som höginkomsttagaren gör och som gynnar denne, medan man anser att den studerande och den hemarbetande får klara sig med 60 kr. per dag. Den andre kan få 470 kr. per dag för det arbete som denne utför som vårdare av sina barn. Vi vänder oss mot detta. Vårdnadsbidraget och vårdnadsersättningen utjämnar skillnaderna. Alla människor behandlas lika. När det gällde kommunernas sätt att planera utbyggnaden av barnomsorgen såg man, när man trodde att det skulle bli möjligt med en borgerlig regering, en ökad valfrihet avseende utbudet av barnomsorgsplatser. Man visste att vi strävade efter ett annat statsbidragssystem som skulle ge även kommunerna större valfrihet. Man väntade naturligtvis på startskottet. Nu var förslaget klart först våren 1988, så jag tror inte att planerna har förändrats speciellt mycket. Man kan inte kritisera kommunerna för dålig barnomsorgsutbyggnad när de har väntat på detta förslag. Det är andra skäl som ligger bakom som måste vara beroende av beslut som fattats långt tidigare. I många kommuner har man från socialdemokraternas sida varit emot föräldrakooperativ. Men nu när bristen på barnomsorgsplatser är så påtaglig är föräldrakooperativ plötsligt godtagbara. Det har också visat sig i antalet föräldrakooperativ som har vuxit fram. Det är dock en mycket liten del av det totala antalet barnomsorgsplatser. Jag tror också att om man fick privata initiativ skulle också det avhjälpa barnomsorgsköerna på ett bra sätt. Därför vill vi ha valfrihet både för barnfamiljerna och för kommunerna, dvs. det som passar bäst för barnfamiljerna och det som passar bäst för kommunerna.

Herr talman! Ja, det är riktigt att vi ställer upp på föräldrakooperativ som alternativ till den kommunala barnomsorgen för de föräldrar som önskar det — men inte enligt den modell som t.ex. har valts i Malmö. Där har man bara satsat på den föräldrakooperativa lösningen och inte brytt sig om att bygga ut den kommunala barnomsorgen. Det ger ingen valfrihet, och det har inte minskat köerna. Man har där satsat på kooperativa lösningar, men det har inte alls minskat köerna. Anledningen är ju att man inte har byggt ut den kommunala barnomsorgen. Lösningen ligger i att man skall bygga ut barnomsorgen i de former som föräldrarna efterfrågar. När det gäller vårdnadsbidraget upprepar jag att är det så att vi vill att föräldrarna skall ha en valfrihet att vara hemma med barnen medan de är små, måste vi ge dem ekonomiska möjligheter att vara hemma. Men det gör inte 41 kr. om dagen. Det begriper var och en. Det har även folk i valrörelsen förstått. Får man däremot en förändrad ekonomisk situation, dvs. föräldraförsäkringen, kan man göra detta val fritt. Därför ger föräldraförsäkringen en större valfrihet. Det är mycket förvånande, Daniel Tarschys, att folkpartiet med sin tradition i dessa frågor inte har insett detta. När det gäller fritidshemmen vänder Daniel Tarschys litet på kuttingen. Daniel Tarschys hänvisar till en historisk situation och i nästa replik säger han att de vill ha en ökad flexibilitet. Hade jag inte rätt? Vid det historiska tillfället när ni gick emot det socialdemokratiska förslaget gick ni också emot en ökad flexibilitet.

Herr talman! Det har varit intressant att följa denna socialpolitiska debatt. Det är i och för sig frestande att ge sig in i debatten och kommentera flera av de punkter som har tagits upp. Jag vill i detta inlägg enbart rätta till två sakfel som båda har att göra med den handikapputredning som regeringen nu skall tillsätta. Dessutom vill jag göra några påpekanden i anslutning till den kommande utredningen. Daniel Tarschys gjorde två felaktiga påståenden. Det var Bengt Westerberg själv som med stor frenesi försvarade kopplingen mellan att sänka delpensionsnivån och finansieringen av insatserna för familjer med handikappade barn. Det var det problemet som jag kritiserade lika envist som Bengt Westerberg vidhöll det vid valrörelsen. Det var det ena sakfelet. Det andra sakfelet var att handikapputredningens direktiv faktiskt presenterades före valet och inte efter. För mig var det viktigt att ge inte minst handikapprörelsen kännedom före valet om vilken inriktning jag och regeringen vill se på den kommande handikapputredningen. Även det påståendet var felaktigt. I det sammanhanget vill jag gärna framhålla att det faktiskt var de borgerliga regeringarna mellan 1976 och 1982 som införde restriktionen för olika statliga utredningar. År 1978 infördes de s.k. nolldirektiven. År 1980 skärptes de — för övrigt när Bengt Westerberg var budgetsekreterare. Därför borde det inte vara så främmande för Daniel Tarschys att utredningar förses med nolldirektiv. Herr talman! Det är skillnad på de direktiv som man ger en utredning och de förslag som ett sådant arbete så småningom kan leda till — förslag som då formuleras av regering och opposition. Vi har gott om exempel på utredningar som har haft nolldirektiv och som sedan lett till mycket konkreta och positiva resultat. På handikappområdet är det mest närliggande exemplet utredningen om bilstödet. Den utredningen hade nolldirektiv men ledde ändå till att budgeten för bilstödet ändrades från 65 miljoner till 255 miljoner. Så nog finns det utrymme för regering och riksdag att komma igen när en problematik inom ett område väl är genomgången. Jag vill också påpeka att den kommande handikapputredningen har en rad principiella frågor av allra största betydelse att ta ställning till och som inte i första hand handlar om pengar. De handlar om att man i framtiden skall finna former för att tillförsäkra handikappade de stöd som de behöver. De handlar om kunskapsuppbyggnad och kompetens för att klara mycket ovanliga handikappsituationer. De handlar om handikapprörelsens krav på införande av en diskrimineringslag och krav på en handikappombudsman. De handlar om de viktiga s.k. paragraf åtta-frågorna, om inflytande över sjukvård, omsorg och handikappolitik i övrigt. De handlar om den viktiga princip om ansvar och finansiering av handikappinsatser som en gång formulerades av den förra handikapputredningen, men som det inte har blivit så mycket av. Går det att göra mer av det synsättet? Självfallet räknar både jag och de övriga regeringsmedlemmarna med att det i förlängningen av en stor handikapputredning kommer att ställas anspråk på ökade samhällsinsatser, det är självklart. Jag vill till sist ställa en fråga till Daniel Tarschys. Det tillsattes flera handikapputredningar under de borgerliga sex åren, en tid som Daniel Tarschys för övrigt i andra sammanhang har beskrivit som en socialpolitisk blomstringstid, ett påstående som jag inte riktigt kan ställa mig bakom. Är Daniel Tarschys alldeles säker på att de utredningar som tillsattes under denna tid befriades från de s.k. nolldirektiven?

Herr talman! Bengt Lindqvist har nog rätt i båda de två sakliga korrigeringar som han gjorde, men det rubbar ändå inte grunden för mitt inlägg. I valrörelsen sade Bengt Lindqvist bevisligen upprepade gånger att han kände sig beklämd och dyster över folkpartiets cynism, att folkpartiet ställde grupp mot grupp när folkpartiet ville göra en omprioritering till förmån för de handikappade. Nu tillsätter Bengt Lindqvist själv en utredning som har till uppgift att föreslå omprioriteringar inom ramen för handikappolitiken, dvs. att ställa grupp mot grupp inom gruppen handikappade. Det är faktiskt skillnad i förhållande till folkpartiets hållning i valrörelsen som gick ut på att överföra medel från gruppen icke handikappade till gruppen handikappade. Det viktiga är självfallet inte — och i detta avseende vill jag ge Bengt Lindqvist rätt — vilka direktiv som utredningen får, utan det viktiga är vilken politik som förs. För man en aktiv handikappolitik eller inte? Tillför man resurser till handikappolitiken eller inte? Det är i detta sammanhang som jag menar att varje jämförelse mellan de borgerliga regeringsåren och de senaste sex regeringsåren talar till de borgerliga regeringsårens fördel. Det fördes en mycket aktiv handikappolitik, ett stort antal reformer genomfördes, och det tillfördes mycket resurser till de handikappade. Resultaten under de senaste sex åren har varit mer beskedliga. En sak som Bengt Lindqvist sade är emellertid riktig, nämligen att det inte har blivit så mycket av de principer som formulerades av den gamla utredningen och som riksdagen väl också slog fast. Nu hoppas Bengt Lindqvist att den nya utredningen skall kunna visa vägen till en mer aktiv handikappolitik. Jag delar Bengt Lindqvists uppfattning att de punkter som han räknade upp är viktiga. Många av dem återfinns ju i riksdagens framställningar till regeringen. Jag vill sedan ställa en fråga till Bengt Lindqvist apropå den debatt som vi senast förde om familjepolitiken i mars i år. Bengt Lindqvist sade då: Före valet skall vi tala om precis hur vi avser att finansiera den familjepolitiska reformen. Jag lovar Daniel Tarschys besked före valet. Det skall vara konkreta besked. Nu undrar jag: På vilket sätt har Bengt Lindqvist infriat det löftet, eller är han beredd att infria det nu? Folkpartiet har under hela valrörelsen efterlyst de konkreta besked som Bengt Lindqvist lovade mig personligen i debatten i mars om familjepolitiken.
Herr talman! Låt mig först notera att Daniel Tarschys inte svarade på min direkta fråga om hur det förhöll sig med de handikapputredningar som tillsattes under de borgerliga regeringsåren. Jag kan hjälpa Daniel Tarschys på traven en liten smula. Det var naturligtvis på det sättet att även de handikapputredningar som tillsattes då hade nolldirektiv. Det gällde t.ex. integrationsutredningen och omsorgskommittén. Jag skulle kunna räkna upp fler, men jag avstår från det. Jag kan inte heller instämma i att den jämförelse mellan den borgerliga sexårsperioden och den socialdemokratiska ur handikappolitisk synpunkt är den korrekta. Men jag skall gärna erkänna att det gjordes bra saker på handikappområdet under de sex borgerliga regeringsåren. Det som vi har kritiserat de borgerliga regeringarna för var av helt annat slag. Vi kritiserade de borgerliga regeringarna för att de körde ekonomin i botten och för att de avslutade sin period på ett socialpolitiskt oerhört utmanande sätt genom att angripa hela det sociala trygghetssystemet. Jag skall även svara på Daniel Tarschys fråga om familjepolitiken. Den socialdemokratiska partistyrelsen svarade på den i mitten av juni genom att klart och tydligt tala om att vi kommer att finansiera föräldraförsäkringen, som kommer att byggas ut med tre månader fr.o.m. den 1 juli 1989. Den skall finansieras genom de inkomstförstärkningar som tillväxten ger. Daniel Tarschys är säkert väl medveten om att en tillväxt i samhället ger inkomster från beskattningen på åtskilliga miljarder som vi nu kan använda oss av för reformpolitik, åtminstone till en del, nu när vi har arbetat bort budgetunderskottet. Det är ett besked så klart som något. Vi tar av tillväxten den här gången.

Herr talman! Det förhåller sig på följande sätt. Under de borgerliga regeringsåren ökade utgifterna för handikappolitiken från 4 till 15 miljarder kronor. Om man räknar bort inflationen rör det sig om en real ökning på 35 0. Detta tillskott kan inte jämföras med något av det som har hänt under de senaste sex åren. Det är således inget tvivel om att handikappolitiken, liksom den övriga socialpolitiken, var mer aktiv, mer pådrivande och mer förnyande under de borgerliga åren än vad den har varit under de senaste sex åren. Jag tycker att man med fog kan kalla det för en blomstringsperiod i svensk socialpolitik, som kontrasterar mot den passiva och defensiva politik som har drivits under de senaste sex åren. Det är mycket riktigt att det i det socialdemokratiska valmanifestet står att alla reformer skall finansieras genom vissa skatteskärpningar, utgiftsbesparingar och tillväxt. Detta togs emellertid tillbaka av statsministern under valkampanjen när han sade att det hela kommer att vara gratis och att det inte behövs några skatteskärpningar för att finansiera reformen. Nu säger Bengt Lindqvist att staten kommer att få så stora inkomstökningar under kommande år att saken ”grejar sig”. Jag vill då ställa följande fråga. Statsministern sade att vi under nästa år får 15 miljarder i automatiska inkomstökningar. Det stämmer med långtidsbudgeten. Men enligt samma långtidsbudget får vi också 21 miljarder i ökade utgifter under nästa år. Hur kan Bengt Lindqvist hitta ett utrymme i nästa års inkomstökningar på 15 miljarder om vi samtidigt har utgiftsökningar på 21 miljarder?
Herr talman! Med anledning av den sista frågan vill jag påminna om det besked som vi från regeringens sida givit, nämligen att vi kommer att finansiera föräldraförsäkringsreformen med den inkomstförstärkning som tillväxten ger. Jag har inte yttrat mig om budgeten generellt eller om reformer generellt för framtiden. Det finns en skillnad mellan det besked som vi har gett beträffande marginalskattesänkningen och föräldraförsäkringen å ena sidan, där vi talat om att vi kommer att finansiera dem med tillväxten, och beskedet beträffande övrig reformpolitik, där vi nämner också andra finansieringsformer. Helheten får vi återkomma till senare. Jag vill kommentera den reala tillväxten av handikappinsatserna under de sex borgerliga åren. Jag har under hela min tid som handikappolitiker studerat sammanställningarna över de handikappkostnader som statsbudgeten har innehållit. Jag har varit mycket kritisk mot sådana sammanställningar helt enkelt därför att de innehåller både äpplen och päron, de innehåller både positiva och för handikappade negativa eller snarare kompensatoriska kostnader. Exempelvis är hela kostnaden för förtidspensioneringen och dess ökning med i dessa siffror. Det går alltså inte att säga att det finns en real tillväxt som innebär en volymökning på 35 96 när det gäller reformer på handikappområdet. Det är alltså kritiken från mig under den tid jag var handikapprörelsens ordförande och fortsatt kritik från handikapprörelsen som lett till att vi numera inte gör sådana sammanställningar. De ger helt enkelt inte en rättvisande bild. Man kan inte uttrycka sig på det sätt som Daniel Tarschys gjorde och dra slutsatsen att volymökningen av reformer på handikappområdet är 35 90.